Herr talman! Svallvågorna efter en lång valrörelse håller nu på att lägga sig. Valresultatet är analyserat såväl inom som utanför partierna. Ett faktum som de flesta tycks vara överens om är att sysselsättningsfrågorna fick en mycket undanskymd plats i valrörelsen, trots att utvecklingen på arbetsmarknaden sannerligen hade förtjänat ett långt större utrymme än vad som blev fallet. Jag hade anledning att i den avslutande arbetsmarknadspolitiska debatten den 5 juni påvisa två sidor av svensk arbetsmarknadspolitik. Den ena sidan var ljus — det är positivt att fler människor än tidigare har ett eget förvärvsarbete och det är också bra att fler kvinnor har fått jobb. Den andra sidan är större och den är mörk. Trots högkonjunktur och regeringens nog så yviga tal om att Sverige är på rätt väg har arbetsmarknaden uppvisat svåra brister. Sedan socialdemokraterna kom i regeringsställning 1982 har vi upplevt den högsta arbetslösheten i Sverige i modern tid. Det gäller såväl andelen öppet arbetslösa som de absoluta talen. Vem kunde, herr talman, tro att socialdemokraterna, som i opposition talade om att man skulle näst intill ta bort arbetslösheten, i stället skulle råka ut för att ministären Palme 1983 satte svenskt rekord i öppen arbetslöshet! Gör vi en jämförelse med 1980, då vi hade en motsvarande konjunktur som den vi har i dag, visar det sig att vi under det första halvåret har haft nästan 100 000 fler utanför den ordinarie arbetsmarknaden. De nya djärva greppen som man vid de politiska högtidsmötena talar om på socialdemokratiskt håll har ju lyst med sin frånvaro. Något som skulle kunna vända en svår utveckling har inte aviserats vare sig i regeringsdeklarationen eller i statsministerns tal här i dag. Nu står vi inför en situation att det ekonomiska läget håller på att försämras, konjunkturen ser ut att mattas, och jag är övertygad om att många människor, framför allt de arbetslösa, känner stor oro för hur deras svårigheter skall kunna bemästras. Den ena rapporten efter den andra talar om kärvare tider för svensk ekonomi. Industrikonjunkturen vänder sannolikt nedåt och den offentliga sektorn kommer säkerligen, oavsett vad socialdemokraterna sade före valet, att utsättas för kraftiga besparingar. Det går inte i längden att förhindra arbetslösheten med kortsiktigt verkande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsmarknadspolitiken är viktig, ja nödvändig, men den är ändå bara ett komplement till de generellt ekonomisk-politiska åtgärderna. Ensam kan inte arbetsmarknadspolitiken lösa sysselsättningsproblemen. Därför är det så allvarligt att regeringen inte klarat de ekonomiska målen. Under hela sommaren och inför valet påstod Olof Palme och hans propagandister att arbetslösheten sjunker och att det har blivit bättre. Men ett sådant påstående står sig enbart om statsministern jämför med sina egna rekordsiffror från 1983! Nu har också talet, eller skall vi säga förhoppningen, från regeringen om att vi går mot bättre tider försvunnit. Redan kan vi i arbetslöshetsstatistiken avläsa en ökad arbetslöshet. Det gäller särskilt ungdomarna. Arbetslösheten bland 18-19-åringarna var i september i år 10,7 26 mot 6,9 70 samma månad för ett år sedan. Det innebär en oroande kraftig ökning på ett enda år. Och detta händer, herr talman, i ett läge då den socialdemokratiska regeringen säger att Sverige är på rätt väg. Nu varnar AMS för en stigande arbetslöshet, och i dagens tidningar kan vi läsa att man från arbetsmarknadsverket befarar en ökning till våren och nästa sommar. Mot bakgrund av vad vi vet om betydelsen av att ha ett eget arbete, både ekonomiskt och socialt, finns det anledning att oroligt fråga sig: Vad kommer att hända på arbetsmarknaden under den kommande treårsperioden, för ungdomarna, för de handikappade och för de långtidsarbetslösa? Den brännande frågan blir: Vad kan vi vänta från regeringen för att hävda sysselsättningen och hålla nere arbetslösheten? Är regeringen beredd i det rådande parlamentariska läget att allvarligt pröva de förslag som läggs fram från oppositionen, t.ex. när det gäller att stimulera ungdomssysselsättningen, att ta krafttag för att de handikappade skall komma ut på arbetsmarknaden eller för att reducera de långtidsarbetslösas skara? Ytterligare några ord om de arbetshandikappade: Inom detta område har den svenska arbetsmarknadspolitiken gjort betydande insatser, som i och för sig är oberoende av konjunkturerna. Vi har för närvarande nära 70 000 personer sysselsatta antingen genom anställning med lönebidrag eller på Samhällsföretags arbetsplatser. Från folkpartiets sida har det varit särskilt angeläget att peka på problemen för de svårt handikappade, som ständigt lever i en riskzon där de definitivt kan slås ut från arbetsmarknaden som förtidspensionerade. Jag noterade med intresse att den nye biträdrande socialministern Bengt Lindqvist gav uttryck för sin harm och förtrytelse över att förtidspensioneringen fortsätter att öka. Må han ta ett fastare grepp om sådana frågor än vad regeringen hittills har gjort! Folkpartiet har tagit en rad initiativ för de svårt handikappade. Jag vill peka på några. Ett initiativ är utbyggnaden av systemet med anställning med särskilda lönebidrag, som nu är 90 26 av lönekostnaden mot normalt 75 26. Systemet är till för personer med svåra handikapp, men det finns tyvärr ett tak för antalet personer som får sådan anställning. Förra året sattes taket till 800 personer. Folkpartiet föreslog en fördubbling. Regeringen gav så småningom med sig och plussade på med hälften. Vi menar emellertid att det hade varit riktigare att ta steget fullt ut, eftersom det gäller en stödform som är ett direkt alternativ till förtidspensionering. Lönebidragsreglerna reformerades förra året, men har fortfarande en grundkonstruktion som innebär att bidraget trappas av. Tanken är att subventionen av lönerna skall minskas i takt med att handikappet rehabiliteras och den handikappade får en bättre arbetsförmåga. Folkpartiet har i riksdagen aktualiserat frågan om att konstruera ett ”omvänt bidrag”, som skulle kunna vara lägre i början men sedan öka. Därmed skulle man kunna fånga upp sådana handikappade som råkar ut för att deras sjukdom förvärras på grund av stigande ålder eller att handikappet ökar av andra skäl. De psykiskt utvecklingsstörda är antagligen den mest utsatta handikappgruppen. Det var bra att riksdagen så småningom gick med på folkpartiförslaget om att en positiv särbehandling skulle ges till de psykiskt handikappade när det gäller att komma i fråga för arbete i ungdomslag. Vi tror emellertid att ytterligare stödåtgärder måste till. Herr talman! Frågan om ett förbättrat, förenklat och utvidgat bilstöd till handikappade kommer att gå till historien som socialminister Sten Anderssons ofullbordade. Trots ett enigt utredningsbetänkande från 1982 och en positiv remissopinion och trots att riksdagen flera gånger uttalade att den förväntade sig en reform som skulle hjälpa de handikappade att få en egen bil, valde Sten Andersson att begrava denna, statsfinansiellt sett föga kostsamma reform, i sin byrålåda. Jag har träffat många socialdemokrater och ännu fler handikappade som har förvånat sig över att den socialdemokratiska regeringen tog så lätt på de handikappades behov. Men när socialdepartementet nu har fått en ny ledning och eftersom riksdagen för bara några månader sedan gav regeringen bakläxa i denna för de handikappade så viktiga fråga, är det min förhoppning att regeringen nu skall lägga fram ett förslag i enlighet med riksdagens beställning, dvs. att vi får ett reformerat bilstöd till de handikappade som är utvidgat, förenklat och förbättrat och som kan tas i anspråk när ett nytt år går in. Jag förutsätter, herr talman, att regeringen inte ännu en gång kan nonchalera denna riksdagens beställning. Så, till sist, ett helt annat område: Det råder enighet om att arbete och alkohol inte hör ihop. På arbetsplatsen och i arbetslivet över huvud taget bör det råda helnykterhet. Med utgångspunkt i det eniga riksdagsbeslutet 1977 om att minska den totala alltför höga alkoholkonsumtionen bör även arbetsplatserna kunna befrias från drogproblemen. På arbetsplatserna når vi majoriteten av de vuxna. Genom företagshälsovård och frivilliga insatser upptäcks och åtgärdas ofta alkoholproblem på ett tidigt stadium. Inom t.ex. skolans område finns en bred erfarenhet av information om alkoholens och narkotikans skadeverkningar. Också inom arbetslivet bör det vara möjligt att som ett komplement till företagshälsovård och övriga insatser informera och utbilda kring alkohol och narkotika. Ju tidigare människor görs uppmärksamma på alkoholens och andra drogers konsekvenser, desto större är deras möjligheter att undgå skador genom att minska sin konsumtion eller kanske rent av avstå helt. Det är här som solidariteten kommer in. I arbetslivet behöver vi på ett helt annat sätt än hittills ställa upp med stöd för dem som drabbas av alkoholskador. Här vilar ett ansvar både på företagsledningar och på fackliga organisationer och för övrigt på oss alla som enskilda arbetskamrater. Tyngdpunkten måste läggas på det förebyggande arbetet. Visserligen inser jag att det är utopiskt att tänka sig Sverige som en alkoholfri zon i världssamhället, men jag har tidigare nämnt att vi alla, både nykterister och alkoholkonsumenter, borde kunna bli överens om några ”alkoholfria öar”. Det gäller arbetsplatserna, det gäller trafiken. Barn och ungdomsåren borde vara alkoholfria liksom levnadsvanorna för blivande mammor. Kunde vi enas om dessa självklara attityder och beteenden skulle hela arbetslivet dra stora vinster av det, inte bara ekonomiska utan också och framför allt sociala och mänskliga. Herr talman! Från folkpartiets sida är vi nu som tidigare beredda att medverka till en aktiv arbetsmarknadspolitik, men vi vill också främja en positiv näringspolitik och en sanerad och sund samhällsekonomi. Arbetsmarknadspolitiken måste dessutom ta sikte på att vara mer generös mot de svagaste på arbetsmarknaden. Detta är vår grundinställning. Den politiken drev vi under de år vi tillhörde regeringen och hade ansvar för arbetsmarknadspolitiken, och den har vi försökt hävda också under oppositionsåren. För folkpartiets del kommer den att vara ett bärande inslag under den kommande mandatperioden. Kring en sådan uppläggning har folkpartiet samlats, och vi är beredda att samverka med andra partier för att driva den politiken.

Herr talman! Valet har fått en politisk effekt: nyliberalismens fräckaste, råaste och grövsta uttryck har fått sig en ordentlig knäck. Däremot finns den nyliberala politiken kvar. Den har nu givits en sammetslen framtoning i folkpartitappning. Nyliberalismen är inte besegrad och den påverkar i högsta grad regeringens politik. För arbetarrörelsens partier var valet ingen framgång, utöver att de borgerliga förhindrades att ta hand om regeringstaburetterna. I många områden, framför allt arbetarområden, ökade antalet soffliggare, och i flera arbetarorter led socialdemokraterna kraftiga nederlag i kommunalvalen. Det var ett val utan entusiasm i arbetarrörelsen. Det är ett varningstecken. Nyliberalismens högervinder kan inte bekämpas med eftergifter för storfinansens intressen och ideologiska offensiv. Att regera med i stället för mot storfinansen och utveckla en samförståndsanda med högerkrafterna leder bara till ideologisk upplösning och försvagning av arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen måste i stället bekämpa högerkrafterna med en offensiv arbetarpolitik med socialistiska förtecken. Arbetarrörelsens grundläggande jämlikhetsideal och rättvisekrav måste åter bli ledstjärnor i politiken. Efter 1982 års val fanns stora förväntningar inom arbetarrörelsen på en ny politik. Många blev besvikna. Vi i vpk känner det naturligtvis också som ett litet nederlag att vi inte kunde vinna över fler väljare från arbetarrörelsen. Den lärdom som vi i vpk drar av detta är att det socialistiska alternativet skall göras ännu klarare, ännu mer genomtänkt och trovärdigt. I valet slogs nyliberalismens vulgärparti tillbaka. Men SAP-regeringen hade nätt och jämnt hunnit få klart för sig att den skulle sitta kvar vid taburetterna förrän den återigen utmanade det arbetande folket. Efter nio år av reallönesänkningar skall även 1986 vara ett nollår enligt regeringen. Regeringsdeklarationen har kamp mot löneökningar som en huvudtes. Regeringen säger att kostnader och priser i Sverige inte får stiga snabbare än i de länder som har störst betydelse för vår utrikeshandel. I klartext innebär det att lyckas nyliberalismen i England, USA och Västtyskland pressa ned lönerna skall vi också göra det. Ansvariga för den politiken i Sverige är parterna i avtalsrörelsen, säger regeringen. Den anser också att vinsterna skall öka och att det skall vara en stram finanspolitik och en hård utgiftsprövning — alltså svångremspolitik. Detta är det budskap som de arbetande får när de ända sedan hösten 1976 har drabbats av fortgående reallönesänkningar. En industriarbetare har förlorat en å en och en halv månadslön. Hundratusentals lägre tjänstemän har haft lika dålig reallöneutveckling. Reallönesänkningen i Sverige är troligen den största i Europa. Sedan 1979 har löneandelen av förädlingsvärdet minskat från 84,8 > till 67,6 Zo år 1984. Samtidigt som det har skett, har höglönegrupper och andra höginkomsttagare gynnats, bl.a. av sänkta marginalskatter. Förmögenhetstillväxten har åren 1980-1983 uppgått till 60 26, samtidigt som reallönerna från 1976 till 1983 minskat med 17 96. Någonstans finns det en gräns. Hur länge kommer de arbetande, som år efter år får vidkännas reallönesänkningar, att finna sig i den sortens politik? Vad det handlar om nu är att regeringen och storfinansen utmanar den fackliga kärnan, dem som håller upp svensk fackföreningsrörelse. Löneglidningen skall bekämpas hårdare, säger man. Därmed kläms den fackliga verksamheten åt. Enligt vad som läckt ut ämnar regeringen t.o.m. hota med repressalier mot företag där det sker lokala löneökningar. SAF för sin del hotar genom att kräva höjda strejkskadestånd. Ironiskt nog i sammanhanget var det socialdemokraterna som tog fajten med moderaterna om deras nyliberalism. När den drabbningen är över sätter sig regeringen i knät på Svenska Arbetsgivareföreningen, alltså moderaternas uppbackare. Regeringen och SAF är överens om avtalsrörelsen — nollbud och kraftåtgärder mot lokala lönelyft. De är en stor utmaning mot hela den fackliga rörelsen. Inte nog med att regeringen och storkapitalet har funnit varandra i avtalsrörelsen, utan även de fackliga topparna har fallit undan för samma politik. Det har t.o.m. gått så långt att Stig Malm som LO-ordförande utnämnt de egna medlemmarna till den värsta motparten i avtalsrörelsen. De gamla partsförhållandena råder tydligen inte längre på toppnivå. Samhällets etablissemang står mot de arbetande, det framträder allt tydligare. Eller i klarspråk: Klassamarbetet har nått det syfte som Svenska Arbetsgivareföreningen och storfinansen så länge eftersträvat. I avtalsrörelse efter avtalsrörelse har de arbetande manats till återhållsamhet med falskt tal om att det ger fler jobb och sänkt inflation. Regeringen har i sann nyliberal anda utnämnt löneökningarna till den nästan enda faktor som höjer priserna. LO-tidningen, nr 43 för år 1983, skrev så här: ”Regeringen betraktar, som det verkar, löneförhandlingarna och lönebildningen som nyckelproblemet för inflationsbekämpningen. Förmaningarna om största möjliga återhållsamhet i lönerörelsen dominerar beskrivningarna av inflationen och regeringen ritar upp rätlinjiga samband mellan lönehöjningar och sysselsättning — dock utan att närmare ange den vetenskapliga källan. Men är det inte de marknadsdominerande företagens prissättning, som främst driver upp kostnaderna? Är det inte i prismekanismerna och profithänsynen snarare än i lönebildningen som nyckelproblemet till inflationen finns?” LO-tidningen sätter tummen på huvudfrågan i inflationsbekämpningen, när den angriper monopolens prissättning. Även i TCO-tidningen, nr 12i år, finns en annan syn på lön och inflation än den regeringen och storfinansen företräder. Tidningen hävdar att i praktiken har lönekostnadernas andel av industrins priser sjunkit, att vinstmarginalen för industrin de senaste åren visat en enormt kraftig utveckling och att det inte är ökade lönekostnader som förklarar industrins prishöjningar på sina produkter. Slutsatsen för Stig Tegle, ekonom på TCO, är att det inte finns några företagsekonomiska motiv för att industrin skall höja sina vinster ytterligare. Man borde hålla prisökningarna nere för att dämpa inflationen. Tittar man litet grand på inflationen under 1984 och då även nettoinflationen, dvs. efter de politiska beslut som påverkar priserna, kan man konstatera att om de s.k. kapitalersättningarna — vinster, räntor m.m. — 1984 hade varit på samma nivå som 1983, hade finansminister Kjell-Olof Feldt kunnat nå sitt inflationsmål. Posten kapitalersättningar svarar nämligen för närmare 4 96, dvs. nästan hälften, av inflationen 1984. De arbetande har ingen anledning att avstå från berättigade löneökningar. Det är ju dags att börja återta något av nio års reallöneförluster. Man kan inte heller längre hänvisa till kopplingen mellan lön och inflation, om man tittar litet närmare på vad det handlar om. Samtidigt som det manas till återhållsamhet i avtalsrörelsen, kan vi konstatera att de stora företagen närmast vältrar sig i pengar. De har nära 200 miljarder kronor som de inte placerar i den egna verksamheten. Detta överskott — skapat av de arbetande — går till spekulation, grå kreditmarknad och köp av statsobligationer, som också ger stora räntevinster på skattebetalarnas bekostnad. Betänker man att investeringarna i industrin uppgår till 25 miljarder per år, blir inte ökade vinster automatiskt nya jobb och investeringar i Sverige. Nej, investeringarna sker utomlands och har under en följd av år ökat lavinartat. Erfarenheten visar att de arbetandes uteblivna lönehöjningar inte ger några nya jobb. Tvärtom kan detta stärka kapitalismen ytterligare, öka investeringarna utomlands och på sikt göra Sverige till ett industriellt u-land. Kampen för ökade löner och fler jobb går hand i hand visar det sig. Det är en lärdom för arbetarrörelsen i dess helhet. Företagen gör rekordvinster i produktionen samtidigt som reallönerna fortsätter att sjunka. Det finns utrymme för höjda reallöner i den påbörjade avtalsrörelsen. Därför behövs en ekonomisk politik i vårt land som har som en av sina huvudmålsättningar att öka de arbetandes reallöner på rekordvinsternas bekostnad. Enligt vpk:s mening borde avtalsrörelsen handla om höjda reallöner på rekordvinsternas bekostnad. Det ger mer i plånboken, minskar statens budgetunderskott och av varje löneökningskrona går 30 öre till kommunalskatt. Även den offentliga sektorn har råd med höjda reallöner. Reallöneskydd som sätter press på staten och monopolen att hålla priserna nere. Regering och riksdag skall underlätta en sådan avtalsrörelse genom fördelningspolitiska beslut som gynnar lågoch mellanlönegrupperna. Man bör angripa inflationens orsaker — monopol, spekulation, höga räntor — och inte lönerna. Man bör ingripa mot kapitalflykten, påbörja skatt på produktionen, slopa moms på maten, hålla hyrorna nere och stoppa bostadsspekulationen. Jag vill till sist, herr talman, bara peka på några följdeffekter för arbetarrörelsen av en återhållsam avtalsstrategi. Faran av att underskatta löneoch annan fördelningskamp visar sig också i att den kraftiga reallönesänkningen underlättat för arbetsköparna — i hela arbetslivet — att sprida prestationslöner, få igenom nya och mer utstuderade prestationslönesystem, införa lokala vinstandelssystem, öka löneoch inkomstklyftorna m.m. Det senare drabbar inte minst kvinnorna och är ett dråpslag mot jämlikheten och försämrar också arbetsmiljön. I ett klimat av en defensiv arbetarrörelse har också övertiden ökat kraftigt. I stället för att arbetarrörelsen borde ha en kampanj för att förkorta arbetstiden har vi nu en rakt motsatt effekt. En orsak är reallönesänkningar som i flera fall tvingar enskilda arbetare att acceptera övertid när företag och myndigheter trycker på. Jag vill peka på att i tider av höga löneökningar, när facken har varit på offensiven, har även miljöinvesteringar och miljöförbättringar följt i spåren. För närvarande står arbetsmiljöarbetet lågt i kurs på arbetsplatserna, lägre än på många år. Reallönesänkningar tvingar facken till överlevnadsåtgärder, företagen och myndigheterna har framgång med sin negativa attityd till att lösa viktiga arbetsmiljöfrågor. Med en mer rättvis fördelning mellan kapital och arbete, med en kämpande arbetarrörelse, kommer lönekampen att vara den axel kring vilken förbättringar kan ske i arbetslivet. Valet, herr talman, har gett en fingervisning om att arbetsplatsens folk känner en gräns för orättvisor och förnedring. Vpk känner ett ansvar för att bryta denna utveckling. En mobilisering av arbetarrörelsen är nödvändig för att på sikt åstadkomma en folklig samling mot storfinans och högerpolitik. Vpk:s ansvar inför denna uppgift är vida större än att hålla en socialdemokratisk regering med en högerinriktad politik under armarna.

Herr talman! Sysselsättningsfrågorna upptar ett stort intresse här i riksdagen, och det är bra. Ingen fråga är viktigare än om människorna skall få utvecklas genom att delta i en arbetsgemenskap eller. Därför får aldrig kampen för sysselsättningen bli en andrahandsfråga. Om man inte är på det klara med den frågans stora betydelse är det klokt att se ut över inte minst Europa för att få perspektiv på vår egen situation. Att det finns ett samband mellan arbete och den sociala situationen i samhället är odiskutabelt. Att oron för framtiden i det engelska samhället har ett klart samband med de våldsamma upploppen behöver man knappast betvivla. Att samhällen som har en allt högre arbetslöshet och inte vidtar åtgärder mot den har en tidsinställd bomb är alldeles klart. Har man som i England 13,1 20 arbetslöshet och en ungdomsarbetslöshet som i vissa områden är nästan total, måste något radikalt göras. Att som den engelska regeringen strunta i kärnfrågan och satsa på fler poliser med bättre utrustning gör det hela på sikt alldeles hopplöst. Ett sådant samhälle blir olidligt för alla dess inbyggare. Hur ser det då ut i vårt land? Vi kan konstatera att det har gått åt rätt håll. Sysselsättningen har gått upp. Vi har för närvarande fler i arbete än någonsin. Arbetslösheten har gått ned, detta trots att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inte har ökats. Alla som har sysslat med arbetsmarknadspolitiska frågor vet att det behövs en ständig vakthållning för att inte försämringar skall komma. Det kommer även fortsättningsvis att behövas både fantasi och handlingskraft för att hålla arbetslösheten stången. Ungdomslagen är ett exempel på nytänkande som har gett många ungdomar en chans som tidigare inte fanns. Nyhetsbladet Arbetsmarknaden nr 12 konstaterar att ”fler unga ut på öppna arbetsmarknaden”. Ett bidragande skäl till detta positiva konstaterande är ungdomslagen. Vi fick i går en prognos från arbetsmarknadsstyrelsen om den kommande situationen på arbetsmarknaden. Prognoser skall tas för vad de är, men som känselspröt är de viktiga. AMS-prognosen konstaterar att ”sysselsättningen fortsätter att öka under de närmaste kvartalen, samtidigt fortsätter antalet personer på arbetsmarknaden att öka”. Samtidigt varnar AMS för att våren och sommaren kan bli kärva. En slutsats av AMS-rapporten är att vi går in i 1986 med växande problem och därmed växande krav på aktiva insatser. Det finns i AMS-prognosen många positiva konstateranden. Det finns också ett antal förslag som bör prövas för att motverka de negativa tendenser som prognosen pekar på. Den bild som AMS målar upp är inte ny. I alla politiska läger har man sedan en tid tillbaka varit på det klara med vad som är att vänta. Vi har däremot haft delade meningar om hur de förebådade problemen bör attackeras, möjligen också om vilken nivå vi bör ha som ambition att hålla arbetslösheten på. Men det vore av värde om vi kunde få en mindre infekterad och en mera avspänd diskussion om dessa frågor. Herr talman! Under valrörelsen cirkulerade uppgifter om arbetslösheten som kan behöva en kommentar. Om man tar de aktuella siffrorna för september 1985 och jämför dem med siffrorna för september 1982 får man fram följande. Antalet sysselsatta var i september 1985 4 282 000. I september 1982 var antalet 4 172 000. Mellan 1982 och 1985 ökade antalet sysselsatta med 110 000 personer. Dessa förbättringar är inte föranledda av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna utan är faktiska förbättringar. Ser man på siffrorna det senaste året kan man konstatera att antalet sysselsatta månad för månad är större i år än i fjol. En positiv utveckling har industrin stått för. Från att vi har varit i en mycket farlig utförsbacke har trenden vänt. Enligt AMS statistik sysselsätts 19 000 personer fler inom industrin om man jämför siffrorna från september 1984 med september 1985. Denna sifferserie visar att sysselsättningen har förbättrats, vilket borde glädja alla. Får jag sedan till dem som rynkar på näsan åt arbetsmarknadspolitiska insatser säga följande. Konjukturerna ändras. Vi har som bekant små möjligheter att påverka världssamhällets ekonomiska politik. Vad vi har möjlighet att göra, förutom att föra en klok egen ekonomisk politik, är att med arbetsmarknadspolitiken som verktyg ta till vara den viktigaste resurs som vi har, nämligen människornas önskan om ett arbete. Jag var i Västtyskland i våras och studerade sysselsättningsfrågorna där. I Västtyskland var arbetslösheten ca 10 96, vilket betydde 2,5 miljoner arbetslösa. De arbetsmarknadspolitiska insatserna omfattade ca 80 000 personer. Det förekom en häftig debatt om man skulle öka insatserna med 10 000 personer. En sådan politik leder till arbetslöshet för väldigt många. Ett problem som måste ägnas speciellt intresse är utförsäkring av A-kassemedlemmar. De siffror som A-kassornas samorganisation nyligen har presenterat är i sig oroande. Vad som kan konstateras är att de som riskerar att utförsäkras har rätt till ett beredskapsarbete och att, om ett reguljärt arbete inte kan erbjudas under den tid då beredskapsarbetet pågår, skall de sedan i varje fall komma i åtnjutande av en kassaersättning. Med de regler som finns borde inte någon bli utförsäkrad. Det är, som jag ser det, en fråga om informationsinsatser som vi alla har ansvar för, från arbetsförmedlingen, från fackföreningen liksom från andra håll. Herr talman! Jag började med att säga att frågan om människornas rätt till arbete var en central fråga för hela samhället. Vi som har valts till denna församling för de kommande tre åren har naturligtvis ett speciellt ansvar att hävda det berättigade kravet från såväl ungdomar som äldre att det är samhällets skyldighet att göra allt som står i dess makt för att klara sysselsättning åt alla som vill och kan ta ett arbete.

Herr talman! Lars Ulander spinner på tesen att det skulle bli bättre nu, också med sysselsättningen. Det är riktigt om man gör så som jag sade i mitt anförande, dvs. jämför med den socialdemokratiska regeringens rekordarbetslöshet från 1983. Då blir det nu klart bättre. Lars Ulander gör en liten variant på temat genom att jämföra med 1982 och kommer fram till att det är både fler i arbete och färre arbetslösa. Men snälla Lars Ulander! Är det verkligen riktigt att jämföra en högkonjunktur med en exceptionell lågkonjunktur, som vi hade 1982? Gör i stället den relevanta jämförelsen, dvs. ställ 1980 mot 1985, då vi hade mot varandra svarande konjunkturbilder. Under sådana förhållanden visar det sig att arbetsmarknadsläget i dag är klart sämre. Vi har fler långtidsarbetslösa i dag än då, och vi har fler utanför den reguljära arbetsmarknaden. Jag nämnde att det är ungefär 100 000 fler utanför den reguljära arbetsmarknaden i år än 1980. Det är alltså litet farligt att bara säga att läget nu är bättre, eftersom det tidigare har varit värre. När Lars Ulander talade om den tes som jag från folkpartihåll gärna ville ställa upp för, nämligen rätten till ett eget arbete, skorrade det litet illa med tanke på den snålhet som visats från den socialdemokratiska regeringen när det gäller att tillgodose handikappades rätt att få ett eget arbete.
Herr talman! Elver Jonsson kan exercera hur han vill med siffrorna, men den siffra jag använde avsåg läget den månad som svarar mot sista månaden 1982 av den borgerliga regeringstiden, nämligen september i år, då valet genomfördes. Vi kan i det sammanhanget klart se att läget har blivit bättre. Vi skall inte heller glömma bort, Elver Jonsson, att den ekonomi som den socialdemokratiska regeringen hade att överta efter de sex borgerliga åren vari totalt kaos. Att förutom att ekonomin har återställts vår arbetsmarknad också blivit den kanske bästa i hela världen är inga dåliga resultat av den politik som förts. Den högkonjunktur som Elver Jonsson talar om har funnits inte bara i Sverige utan runt om i världen. Men vilket land kan visa upp en ständig förbättring av den reguljära sysselsättningen förutom Sverige? Jag vill fortfarande definitivt påstå att vi har klara problemen bra. Men vi behöver en ständig vakthållning för att se till att sysselsättningsfrågorna hålls i centrum.
Herr talman! Jag tror att Lars Ulander slutar där vi ändå kan vara överens, både liberaler och socialdemokrater — med en vakthållning kring en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det är inget nytt för Sverige och för denna kammare. Det finns anledning att upprepa detta och verka för det. Men kvar står att vi har fått en försämrad arbetsmarknadssituation under den mandatperiod som ligger bakom oss jämfört med de två mandatperioder då folkpartiet hade ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Hur Lars Ulander sedan exercerar med siffrorna kvarstår detta faktum. Men det som jag känner viss oro för är att man från socialdemokratiskt håll tolererar en mycket högre arbetslöshet i regeringsställning än vad man gjorde under oppositionstiden. Det fenomenet tycker jag ändå är illavarslande.
Herr talman! Jag konstaterar i alla fall att 176 000 arbetslösa är 32 000 fler än 144 000, och det är de siffrorna som bör ställas mot varandra om man talar om arbetslöshet. Vad den socialdemokratiska regeringen hade att ta över var en arbetslöshet som var ordentligt i stigande. Den ökade med 50 § under bara ett år. Nu har man lyckats att krypa under 3-procentsstrecket. Jag delar i och för sig Elver Jonssons mening — och hoppas att den kan tas som någon sorts utsträckt hand — att vi bör hjälpas åt att se till att arbetslösheten inte sticker i väg på samma sätt som under den borgerliga tiden.

Herr talman! Regeringsförklaringen innehåller många berömvärda ställningstaganden. Låt mig få börja med att önska statsministern och regeringen all framgång med det aktiva arbete för fred, frihet och internationell försoning som regeringsförklaringen utlovar. Vi kan tillsammans inte göra nog för att ta kål på det mer än förhatliga apartheidsystemet i Sydafrika, och arbetet för en större global rättvisa får inte upphöra.
Herr talman!
Vi har med tillfredsställelse noterat att 1 26 av BNI skall avsättas till internationellt bistånd även i fortsättningen. Det finns emellertid all anledning att erinra regeringen och oss alla om att biståndspolitiken inte enbart handlar om procenträknande utan i allra högsta grad också om respekt för mottagarländernas kultur, utvecklingsnivå och rätt till oberoende ekonomi. Det är dessutom önskvärt att det görs möjligt att förankra biståndsengagemanget och arbetet lokalt genom att kommuner skaffar sig vänort i u-land. Dessutom bör en större del av det svenska biståndet kanaliseras via missionsorganisationer eller andra ideella organisationer som är etablerade i resp. land. Biståndet måste mer än hittills inriktas på de allra fattigaste i mottagarländerna. Regeringsförklaringen understryker: ”Hela det internationella samfundet måste engageras i kampen mot den globala miljöförstöringen -—--.” Detta är verkligen en sanning. Tyvärr måste man konstatera att regeringen själv inte står för och nu inte heller aviserar den radikala miljöpolitik som man haft anledning att förvänta sig efter all regeringens valrörelseretorik. Det är inte rimligt att vi i Sverige förhalar beslutet om obligatorisk katalytisk avgasrening på bilar och att vi inte omgående och kraftfullt börjar nyttiggöra oss skrubbertekniken för att stoppa svavelutsläppen från våra större förbränningsanläggningar. Regeringen, som nu också har en miljöminister, bör verkligen ta åt sig den kritik för senfärdighet som kommer inifrån den egna rörelsen och självfallet från oss utomstående. Det har onekligen talats åtskilligt om behovet av miljövård i valrörelsen. Nu måste det handla om praktiska konkreta åtgärder. Det mest konkreta som förs fram på miljöpolitikens område i regeringsförklaringen är det bör-formulerade löftet att användningen av bekämpningsmedel i jordbruket skall minskas med 50 96 under kommande femårsperiod. Alltför ofta har debatten om livsmedelskvaliteten byggt på uppjagad rädsla. Det är en dålig utgångspunkt. Det är respekten för miljön och kommande generationers hälsa som fordrar avkemikalisering, och därför skall inte politiker torna upp motsättningar mellan producenter och konsumenter. Låt oss ta fram en gedigen plan för avkemikalisering, en plan som garanterar jordbrukaren fortsatt utkomst och konsumenten hälsosamma livsmedel. När miljöpolitiken aktualiseras får vi inte glömma människors inre miljö. Den rotlösa, otrygga människan, individen som fått sin inre miljö ödelagd och sitt eget mänskliga ekologiska system — om jag får använda det uttrycket i sammanhanget — sönderbrutet, kommer inte att känna sig motiverad att vårda och värna den yttre fysiska miljön. Jag vill kort understryka samhällets ansvar för vad det s.k. kulturutbudet för med sig. Regeringsförklaringen talar om ett ”levande kulturliv, som öppnar nya perspektiv och fördjupar synen på människan och samhället”. Det är angeläget att ett levande kulturliv kommer att brusa fram ute i våra svenska bygder. Men, herr talman, medan de eleganta ordvändningarna serveras vräks det spekulativa våldsoch pornografiskildringar över våra barn och vår ungdom. Regering och riksdag har hittills i huvudsak.

Detta är också en angelägen miljöfråga. Många, inte minst unga människor, tror jag, aktiverar sig för att bromsa eller stoppa plågsamma djurförsök. Det kan knappast råda tvekan hos någon om att vi i vårt samhälle just på dessa områden behöver våga oss på en genomlysande etisk debatt. Vårt etiska engagemang måste också gälla människors liv och miljö, och det är nödvändigt att vi definierar vad vi menar med etik. Den medicinska teknologin formligen stormar fram. Och det duger inte att komma med etiska resonemang när praxis och metoder redan etablerat sig. Vi är i behov av en normerande etik. Vi måste vilja och våga oss på att ödmjukt etiskt granska och analysera. Herr talman! Det är min övertygelse att lika väl som principen om människolivets okränkbarhet bör få vara vägledande i miljödebatten, bör denna för demokratin fundamentala princip få vara vägledande för den medicinska teknologin och utvecklingen. Endast då har miljöpolitiken fått sin nödvändiga bredd, enbart då förankras också den etiska respekt och det förvaltaransvar som är den bästa vägledning för att värna vår fysiska miljö, hela skapelsen. Miljöpolitik handlar i förstone om att restaurera omtanke och respekt för den svagaste mänskliga varelsen, för den ömtåligaste plantan, för det utrotningshotade eller grymt hanterade djuret, etc. Det är odiskutabelt så att det i vårt land i dag är droger som förpestar de många familjeoch närmiljöerna och slår ut många av våra medmänniskor. Inget partis representanter i denna kammare, såvitt jag vet, ifrågasätter påståendet att drogerna skapar vårt lands största sociala problem. Men konstaterandet åstadkommer förstås inte ett uns av förbättring för de hundratusentals svenskar som hamnat i drogernas misär. Alkoholhandelsutredningen som nu remissbehandlas visar sannerligen inte prov på att det som våra politiska partier karakteriserar som vårt lands största sociala problem blir föremål för de åtgärder som talet om solidaritet och omtanke självfallet kräver. Den politiska debatten kommer även framöver med all säkerhet att handla mycket om ekonomi och nödvändigheten av att spara. I regel finns det rättmätiga önskemål bakom varje krona i de offentliga utgifterna. Men Sverige måste spara. Det är emellertid angeläget att debatten vida mer än hittills kommer att handla om sambandet mellan livsstil och ekonomi. Alkoholbruket kostar samhället 60-70 miljarder kronor per år. När familjeoch miljöpolitiken misslyckas får detta omfattande ekonomiska konsekvenser för samhällets socialtjänst och vårdsektor. Det är inte rimligt att lämna sambandet mellan livsstil och ekonomi därhän enbart för att det kan vara svårt att mäta. I regeringsförklaringen får vi också veta att alla ungdomar under 20 år bör erbjudas plats i gymnasieskolan. Samtidigt ålägger emellertid regeringen högskolorna besparingar, vilket leder till att massor av ungdomar efter gymnasiet inte kan få den utbildning de önskar och som samhället efterfrå gar. Detta är en oklok politik, och på sikt skapar den politiken bekymmer på arbetsmarknaden. Herr talman! Synnerligen dystert är det att ta del av regeringsförklaringens avsnitt om familjepolitik och barnomsorg. Där står det att alla barn över ett och ett halvt år bör få rätt till plats i daghem eller familjedaghem senast 1991. Det verkar naturligtvis mycket generöst, men det betyder i realiteten ingenting annat än att regeringen har för avsikt att även i fortsättningen ensidigt styra över alla resurser till den kommunala barnomsorgen och således praktiskt omöjliggöra elementär valfrihet på detta område. Sveriges riksdag har i decennier debatterat socialisering eller inte socialisering. Med nuvarande häpnadsväckande ensidiga satsning på institutionell omsorg kombinerad med gällande skatteoch bidragsbestämmelser måste man konstatera att regeringen socialiserar barnomsorgen. Naturligtvis skall vi bygga daghem. Föräldrar som anser att daghem är bäst för deras barn har en självklar rätt till daghem, och det vare oss fjärran att inte till 100 96 respektera föräldrars val. Men det är så tydligt som någon kan önska, att regeringen Palme inte enbart ogillar privata initiativ på barnomsorgsområdet utan dessutom ogillar att föräldrar skall ha praktisk möjlighet att vårda och fostra sina egna barn om de så önskar. Herr talman! Innan riksdagen högtidligt öppnades i år lyssnade många av ledamöterna till biskop Martin Lönnebos utmärkta predikan i Storkyrkan. Biskop Lönnebo predikade om nödvändigheten av att vi som individer och folk inte enbart rotar oss i materialismens jordlager. Biskopen talade om att vi alla måste ha ett rotsystem ner i psykets och andens jordlager men att detta ofta är både förtvinat och outvecklat. Därför blir också anonymiteten och isoleringen så omfattande för många. Alla klarar därför inte av att tillgodogöra sig vad den materiella välfärdsstaten erbjuder. Biskop Lönnebo erinrade om de svenska barn som inte upplever sig vara älskade av någon, om de tonåringar som bär på ångest och självmordstankar. Herr talman! Politik blir så lätt enbart ekonomi. Men nog vore det värdefullt om biskop Lönnebos predikan, som var en introduktion till riksdagens öppnande, inte frikopplades från riksdagens uppgifter och verksamhet. Alla vet ju att människan inte lever allenast av bröd. Regeringsförklaringen avslutas med en mening om värden som skall hålla oss samman i samhällsarbetet. Jag är övertygad om att i vår komplicerade tillvaro krävs värderingar till grund för samhällsbygget. Vi i kds förordar den kristna människosynen och den kristna etiken av den enkla anledningen att vi tror att detta är bäst för hela vårt land. Herr talman! Till slut måste jag få säga att jag tyckte att professor Stjernquist hade en briljant föreläsning vid riksdagens högtidliga öppnande, och jag märkte att samtliga ledamöter tyckte det. Det skulle vara lämpligt att professor Stjernquist vid något högtidligt tillfälle fick möjlighet att här i kammaren föreläsa om grundlagens bokstav och anda. Det är min förhoppning att statsministern då skulle vara närvarande och uppmärksamt lyssna. Statsministerns påstående om teknisk valsamverkan blir inte korrekt om han upprepar det aldrig så många gånger.

Herr talman! Jag fick strax efter valet ett brev från en välmenande moderat. Brevskrivaren föreslog att jag skulle ändra stil och ikläda mig rollen m ”moderaternas Alf Svensson”. För att klara av den uppgiften skulle jag vara ”dämpad och allvarlig”. Min moderate partibroder var säker på att jag skulle göra moderata samlingspartiet en stor tjänst och att jag själv som politiker skulle vinna på detta rollspel. Även om mycket av debatten i valrörelsens slutskede kretsade kring politikernas framtoning skall jag inte falla för frestelsen. Jag kommer, herr talman, fortsättningsvis att uppträda som Filip Fridolfsson — jag tror att det är bäst så. Jag är ändå tacksam för detta brev. Min partivän hade nog en djupare och allvarligare avsikt med sitt förslag än detta med mitt sätt att vara; han ville understryka vikten av att vi här i riksdagen lyfter fram frågor som är av stor vikt för den kristna opinionen. När jag i morse tog del av talarlistan till dagens debatt och såg att jag placerats direkt efter Alf Svensson var det en händelse som såg ut som en tanke. Alf Svensson och jag är samma andas barn. Vi är båda sedan barndomen djupt förankrade i samma frikyrka. Vi har samma kontaktnät inom pingströrelsen. När kds kom till som politiskt parti antar jag att Alf Svensson var med. Jag följde i varje fall partiets tillblivelse på nära håll — för att inte säga på mycket nära håll. Jag känner också till partiets utveckling, dess problem och framgångar. Jag har många vänner som är kds-are. Vi har också det gemensamt att vi vill ställa vad vi brukar kalla kristna samhällsfrågor i centrum i den politiska debatten. Nu finns det säkert många som ställer sig frågan: Men varför tillhör ni inte — med den bakgrund som är gemensam på ganska många punkter — samma politiska parti? Jag kan mycket snabbt själv svara på den frågan. Kristen tro och politisk övertygelse är icke samma sak. Det finns kristna människor i alla partier. Jag vet inte hur det är i vpk, som har ateismen på sitt program, men jag vet hur det är i de demokratiska partierna. Vi är många ledamöter i det här huset som förenas i en gemensam kristen tro, men vi kämpar för olika partiprogram. Vi har olika syn på hur vårt samhälle skall utformas och byggas. Jag hade, herr talman, ett par söndagar före valet en upplevelse som på det här området är ganska belysande. Jag deltog i en gudstjänst. Vi satt tre aktiva politiker sida vid sida. Det var en socialdemokrat, en kds-are och jag själv som är moderat. Vi sjöng gemensamt ur samma sångbok en sång vars första textrad lyder ”Hur ljuvligt det är att mötas på väg mot Jerusalem”. Vi upplevde trivseln och samhörigheten, men dagen efter stod vi på gator och torg och propagerade för skilda politiska uppfattningar. Jag reagerar alltid när folk hävdar att just deras parti är det mest kristna partiet. Man partipolitiserar kristendomen. För ett antal år sedan drev socialdemokraterna — det var framför allt Broderskapsrörelsen — en intensiv kampanj riktad direkt till de kristna, där man försökte förvilla dessa väljare med att hävda att Jesus var den förste socialisten. Man hänvisade till vissa bibelverser, och de citaten menade man styrkte dessa påståenden. Hela den här politiska propagandan gick snett. Ett politiskt parti är ingen kyrka eller kristen församling. Det är kyrkornas uppgift att omvända människor till kristen tro. De politiska partiernas uppgift är att möjliggöra, att underlätta, deras verksamhet. Jag sade att kristen tro och politisk övertygelse inte är samma sak. Om detta skulle vara ett faktum, skulle ju alla kristna politiker återfinnas i ett enda parti. Jag skulle på den här punkten vilja ställa en direkt fråga till Alf Svensson: Delar kds-ledaren denna min uppfattning, nämligen att kristen tro och politisk övertygelse icke är samma sak? Detta är en mycket viktig fråga som intresserar tusentals, för att inte säga tiotusentals, aktiva kristna politiker som är engagerade i skilda partier. Jag skulle uppskatta om Alf Svensson här i Sveriges offentliga talarstol ville ge mig ett svar på den frågan. Moderata samlingspartiet är inget bekännelseparti. Det viktiga och helt avgörande för moderata samlingspartiet är att vi inte svävar på målet när det gäller att slå vakt om partiets förankring i västerländsk kristen tradition. Detta arv skall vårdas. Det är viktigt att vi är lyhörda för de röster som talar om livskvalitet, som talar om behovet av normer och kristen etik. Jag vore tacksam för ett svar från Alf Svensson.

Herr talman! Med kort anspelning på brevet från en välmenande moderat tror jag att det vore lättare för välmenande moderat att byta parti än för Filip Fridolfsson att ändra karaktär, och det senaste är under inga omständigheter önskvärt. Frågan var om kristen tro och politisk övertygelse är samma sak. På det vill jag svara att det är helt klart att det inte är så. Det vare mig fjärran, gode Filip Fridolfsson, att göra gällande att det inte finns ärligt övertygade kristna i andra partier där det finns människor som säger sig vara ärligt övertygade kristna. Vad jag med bestämdhet vill påstå är att kristen tro leder till samhällsengagemang och till att vi tar oss an våra medmänniskors situation. Det är helt klart att svaren på hur vi skall engagera oss i det arbetet inte blir lika för oss alla, eftersom vi människor bara ser endels. Men det är inte egendomligt att de som kommer fram till någorlunda lika svar engagerar sig gemensamt för att ta itu med uppgifterna, precis som de engagerar sig gemensamt som har gemensam ståndpunkt på marknadsekonomins område. Det är inte någon obekant, hoppas jag, att det runt om i världen finns mycket gott om kristdemokratiska partier, så det är på sin plats att det också finns ett i Sverige.
Herr talman! Jag hade naturligtvis inte väntat mig något annat svar av Alf Svensson än det jag fick, och det var bra att få detta distinkta svar på min fråga. Jag kommer framdeles att ha med mig debattprotokollet för i kväll och läsa Alf Svenssons svar innantill när vi får debatt i vissa sammanhang där kristendomen partipolitiseras. Svaret var mycket klart och bra, och jag är tacksam för det.

Herr talman! En av de viktigaste beståndsdelarna i en liberal politik — kanske den allra viktigaste — är att slå vakt om marknadsekonomin. Att bevara och förstärka detta oöverträffade system när det gäller att ta till vara människors kunskaper och kompetens, det kommer alltid att vara en central uppgift för folkpartiet. Finns det då andra meningar om värdet av en fungerande marknadsekonomi? Är det inte att se spöken mitt på ljusa dagen när folkpartiet pekar ut olika hot mot marknadsekonomin? Nej, dess värre är det inte så! Hoten är i allra högsta grad en realitet. Det är visserligen sant att det är ganska få i den svenska debatten som öppet säger att Sverige bör gå över till planekonomi, alltså till ett system där nästan alla beslut fattas av politikerna och där staten på ett eller annat sätt har delansvar för praktiskt taget varje investering som görs. Men när vi i folkpartiet talar om hoten mot marknadsekonomin syftar vi på en serie små beslut, som var för sig kanske kan förefalla rätt obetydliga men som sammantagna leder till att den här finkänsliga metoden för att styra samspelet mellan producent och konsument riskerar att fungera allt sämre. De kollektiva löntagarfonderna, etableringskontroll av olika slag, regeringsrepresentanter i affärsbankernas styrelser, regleringar av priser och valutaflöden och de offentliga monopolen är några exempel som visar hur marknadsekonomins funktionsmöjligheter stegvis försämras. Herr talman! En diskussion om olika ekonomiska system handlar till stor del om vem det är som skall fatta besluten, om vem som avgör vad fabrikerna skall tillverka och vilka tjänster som skall tillhandahållas. Även om det innebär en viss förenkling — jag medger det — kan man säga att det finns två svar på frågan: antingen att större delen av besluten fattas centralt, framför allt av politikerna, eller att de fattas av enskilda hushåll och företag. För folkpartiet, som vill öka inflytandet för de många människorna, är svaret självklart: det är konsumenterna som genom sin efterfrågan skall bestämma urvalet av varor och tjänster. Det är konsumenternas bedömningar av pris, kvalitet och service som skall ge den avgörande signalen åt dem som tillverkar varor och tjänster, detta oavsett om det sker i privat eller i offentlig regi. Men — och det är ett viktigt tillägg — om marknadsekonomin skall fungera väl måste det finnas flera tillverkare och en mångfald tjänster att välja emellan. Det måste finnas verklig konkurrens. Därför är vi i folkpartiet lika mycket motståndare till privata monopolsträvanden och privat maktkoncentration som vi är till de offentliga monopolen. Vi tror inte ett skvatt på teorier som säger att televerket måste arbeta i monopolets form eller att tandvården skulle bli bättre om man tar bort möjligheterna för människor att själva välja tandläkare. Lika viktigt är det att samhället aktivt motverkar monopoltendenser i det privata näringslivet, vare sig det gäller lantbrukskooperationens dominans inom viktiga livsmedelssektorer eller risken för att all färjetrafik över Kattegatt får en och samma ägare. Vi är övertygade om att både privata och offentliga monopol höjer priserna, ökar byråkratin och försämrar servicen. Inte minst folkpartiets syn på de små och medelstora företagen visar att vi menar allvar när vi säger att vi är beredda att ta strid för marknadsekonomin och mot en ytterligare centralisering och byråkratisering av svensk ekonomi. Visst är de stora jättarna i näringslivet nödvändiga framför allt för vår export och därmed för bytesbalansen. För Sveriges ställning som industrination gör våra internationellt kända företag väldiga insatser. Men ibland förefaller det som om framför allt socialdemokraterna uppfattar utvecklingen mot ökad maktkoncentration och allt större enheter i vårt samhälle som en naturlag, som varken kan eller bör hejdas. Låt mig nämna några exempel. Regeringens industripolitik är påtagligt storföretagsinriktad. En rad åtgärder som socialdemokraterna genomdrivit på det näringspolitiska området har direkt missgynnat våra mindre företag — för att inte tala om de åtgärder som man borde ha vidtagit för att förbättra småföretagarklimatet, men som man inte har brytt sig om. Ett annat exempel: På olika sätt missgynnar man enskilt ägande till förmån för det kollektiva. Det är den samlade effekten av flera olika åtgärder från regeringens sida som gör att utvecklingen mot ökat kollektivt aktieägande förstärks. Bl. a. missgynnas det enskilda sparandet i aktier skattemässigt. Ytterligare exempel på regeringens stordriftstänkande är ett antal beslut som innebär att både privata och statliga makteliter vävs samman, så att många beslutsfattare sitter på flera stolar samtidigt och bokstavligt talat förhandlar med sig själva. Nyligen drev man igenom att regeringen i fortsättningen skall godkänna eller utse styrelseordförandena i de privata affärsbankerna. Folkpartiet har gått emot såväl denna åtgärd som en rad liknande med samma målsättning. Jag tycker det är bra att SAF:s VD Olof Ljunggren nu aviserar en omprövning av näringslivets medverkan i olika myndighetsstyrelser. Också det är ett system som innebär en sammanblandning av statlig och privat makt och som skapar oklara ansvarsförhållanden. I folkpartiets strävan att i stället minska maktkoncentrationer och förbättra marknadsekonomins funktionssätt spelar alltså småföretagen en avgörande roll. Där finns det personliga engagemanget från ägare och anställda. Därifrån kommer de nya idéer som ger impulser till vår ekonomi. Där finns mångfalden och där finns den närhet till konsumenten som gör att signalsystemet fungerar. När priset blir för högt eller kvaliteten för dålig går kunden genast någon annanstans. I de mindre företagen, som redan i dag sysselsätter hundratusentals människor, finns också med all säkerhet större delen av framtidens jobb. Småföretagen ger dessutom liv åt bygder som annars skulle läggas öde. Den nuvarande regeringens oförmåga att förbättra småföretagens situation utgör därför ett av hoten mot en väl fungerande marknadsekonomi.

På den sistnämnda punkten finns det skäl att vara särskilt uppmärksam. Ett system med etableringskontroll i olika skepnader, där politiker, myndigheter, ja, t.o.m. konkurrenter skall avgöra vilka företag som behövs och var de skall få finnas sätter den fria konkurrensen ur spel. Folkpartiet går inte ut till småföretagarna med omfattande löften om nya statliga bidrag. Vi tror helt enkelt inte att det är rätt väg. Däremot är det nödvändigt att vi politiker, innan vi fattar beslut som berör de mindre företagen, tänker igenom hur deras arbetsvillkor ser ut och hur lagstiftningen påverkar deras möjlighet att utvecklas. För folkpartiet är det här en alldeles självklar utgångspunkt, helt enkelt därför att utan de mindre och medelstora företagen är en liberal ekonomi otänkbar!

Herr talman! Jag kan i många stycken instämma i de värdefulla synpunkter som Christer Eirefelt gav uttryck för. Vi är båda eniga om vad som hotar marknadsekonomin. I näringsutskottet, där vi båda sitter, har vi haft många gemensamma tvåresp. trepartireservationer i dessa frågor. Det är värdefullt, och jag hoppas att vi kan fortsätta att redovisa samma enighet under den här perioden. Jag skall ta upp frågan om det största hotet mot marknadsekonomin, nämligen löntagarfonderna. Det blev ju, herr talman, tre år till för regeringen och löntagarfonderna. Men socialdemokraternas tillbakagång i valet visar väljarnas oro inför smygsocialiseringen — trots att fonderna ännu inte har tillåtits visa sitt verkliga ansikte, bortsett från olycksfallet med det samordnade inköpet i belysningsföretaget Fagerhults AB. Men om tre år kommer allt fler väljare att ha fått upp ögonen för vart den fondsocialistiska vägen bär hän. Tiden arbetar onekligen mot fonderna. Jag skall i detta anförande påvisa att det i högsta grad förhåller sig på det sättet. Redan före omröstningen om löntagarfonderna i december 1983 hade en ström av svenskar, framför allt duktigt folk som antingen sålt sina företag eller som haft produktidéer som de ville förverkliga i ett mer företagsvänligt och mindre konfiskatoriskt samhälle än det svenska, lämnat vårt land. Det om något borde vara ett memento, en larmsignal om att något är på tok och att man måste genomföra förändringar. En ytterligare dränering av vårt land på företag och goda företagare ger bara som resultat att det tar ännu längre tid att rätta till vad som gått snett. Ibörjan av 1985 gjorde Västfonden tillsammans med Nordoch Östfonden ”årets klipp”. Tillsammans köpte man för 66 milj.kr. var sin lika stor del i Fagerhults AB, vilket gav dem 23 96 av röstvärdet i företaget. Man köpte aktierna från Asken utan några som helst kontakter med skaparen och tillika majoritetsägaren i företaget. Köpet applåderades livligt av företrädare för LO och socialdemokratiska partiet. Visserligen hade fondanhängarna lovat, att man inte skulle ägna sig åt några samordnade köp, men det löftet väger tydligen lika lätt som Olof Palmes löfte om allmänna val till fondstyrelserna, som vi vet nu att det inte blir något av med. Att Västfonden efter några veckor sålde aktieinnehavet i Fagerhults får uteslutande ses som ett offer på den politiska taktikens altare. Händelserna inträffade alltför nära årets val! Men är det någon som tror, att fonden skulle tveka om denna och liknande affärer i ett läge då det återstår fler år till nästa val? Parallellen med fondköp av aktier i Dagens Nyheter och Västmanlands Läns Tidning är slående. I början på detta år hoppade Västfonden in som en räddande ängel i Lesjöfors Bruk. Det är nu några år sedan detta företag rekonstruerades. Detta skedde på så sätt att olika personer och föreningar bildade ”Lesjöfors vänner”. Bl. a. engagerades kyrkan och Konsum i sammanhanget. Det blev totalt en satsning på 1 miljon i Lesjöfors aktier. Vid årsskiftet 1984-1985 skulle Lesjöfors styrelse ha anvisat annan köpare för dessa aktier. Men man lyckades inte med detta. I mitten av januari hade man dock lyckats engagera Västfonden. 1 milj.kr. satte fonden in i Lesjöfors. Detta betydde bl.a. att Konsum fick tillbaka en kvarts miljon. Sedan har man placerat 15 milj.kr. i ett partsrederi. Nordsjöfrakt AB heter bolaget. Ingen kunde väl tro att en löntagarfond skulle placera pengar i ett partsrederi? Framför allt inte när det blir löntagarfonden som står för pengarna, och de övriga ägarna tydligen slipper. Nordsjöfrakt AB har en omsättning för 1984 på 63 milj.kr. och ett registrerat aktiekapital på bara 50 000 kr. När Västfondens 15 miljoner, som placeras i form av konvertibla skuldebrev, omvandlas till aktier om fem år, får man endast.15 96 av rösterna. Om inte övriga aktieägare skjuter till rejält med kapital, vilket är mycket osäkert, står man där med ett stort risktagande och ett litet inflytande, som inte står i rimlig proportion till storleken på det insatta kapitalet. Farmarslakt i Hallands län är ett nystartat företag som också kan känna sig nöjt med den affär man gjort med Västfonden. När ingen annan ville satsa på detta nystartade privata slakteri, var fonden genast redo att gå in med 10 friska miljoner. Man kan undra vilka bedömningar fonden gjort och som gör att man vill satsa dessa pengar, när inga andra långivare ansåg sig kunna gå Farmarslakt till mötes? Det är väl inte så att man med löntagarnas pengar slår sönder en marknad, som redan är hårt ansträngd? Den gångna sommaren har Västra löntagarfonden låtit tala om sig på ett mindre smickrande sätt. Det var när man köpte in sig i dockskåpsföretaget Lundby of Sweden. 20 milj.kr. satsades i det företag, vars ägare äntligen fått någon som vill satsa på hans företag. Ägaren står nämligen åtalad för grovt bedrägeri, och patentoch registreringsverkets bolagsbyrå har allvarliga anmärkningar mot bristen på redovisningar från flera av ägarens otaliga bolagsbildningar. Nu är det mycket ovisst i vilket av företagen fonden har satsat sina 20 miljoner. Parterna hävdar visserligen att det skett i Lundby of Sweden. Men det finns inget avtal om detta. När olika tidningar sökt få reda på hur affären egentligen ligger till, har ägaren på alla sätt sökt stoppa en publicering. Det är förståeligt. Samtidigt är han mycket nöjd med affären. Att i det läge han befinner sig få någon att satsa 20 milj.kr. är givetvis som en skänk från ovan. Det är inte konstigt att han ser nöjd ut på de bilder som tagits när affären presenterats. Man kan fråga sig om de kvinnor som jobbar i sina hem för Lundby of Sweden är lika glada. Själva beskriver de företaget som ett typiskt 30-talsföretag, när det gäller att ta ansvar för de anställda. Skandalen kring Ljusne Kätting växer. Turerna kring företaget i samband med Norrfondens intåg i företaget har föranlett länsåklagaren i Gävle att undersöka om en av styrelseledamöterna i Norrfonden — i sin tidigare egenskap av VD i Ljusne Kätting — kan misstänkas för svindleri gentemot aktieägarna, bland dem också Norrfonden. Men vederbörande sitter kvar i Norra löntagarfondens styrelse, omvald av regeringen den 25 april. Underskottet i Ljusne Kätting har ytterligare ökat i år — från beräknade 25 till senast uppskattade 40 milj.kr. i förlust. Det är nästan halva årsomsättningen. I dag kom beskedet från företagets styrelse — man begär Ljusne Kätting i konkurs! I debatten framhåller fondanhängarna som det starkaste argumentet, att löntagarfonderna skall rädda pensionerna. Det är därför på sin plats att man granskar kapitalförvaltningen och utdelningen till pensionsfonderna under den tid löntagarfonderna varit verksamma. Enligt fondstyrelsernas redovisning för år 1984 har 12,7 milj.kr. överförts till AP-fonden. Detta motsvarar: 2 kr. per inkomsttagare av tjänst i hela riket, 0,7 70 av det förvaltade kapitalet eller 0,03 20 av pensionsutbetalningarna samma år. De uttagna fondmedlen utgjorde 1 816 milj.kr. Av detta köptes aktier för 1 244 milj.kr. Vid årets slut hade värdet på aktierna sjunkit med 70 milj.kr. exkl. inflationen — med denna inräknad blir värdeminskningen 170 milj.kr. Beträffande kostnaderna för löntagarfonderna är dessa enorma jämfört med den ringa avkastningen. Om man räknar in skattebortfall för ökad ATP-avgift och bolagsskatt, är kostnaderna under 1984 för stat, landsting och kommuner 1 516 milj.kr. För företagen är kostnaderna 1 616 milj.kr. inkl. den tillfälliga vinstskatten år 1983. Löntagarfondsäventyret kostar således de anställda, skattebetalarna, samhället och företagen sammanlagt 3 132 milj.kr. På detta får man en avkastning på 12,7 milj.kr. motsvarande 0,4 70. Utöver den försumbara avkastningen tillkommer en värdeminskning på aktieinnehavet med 170 milj.kr. Under löntagarfondernas första verksamhetsår satsades endast 34 milj.kr. på företag som nytt riskvilligt kapital. Detta motsvarar 2 26 av fondernas pengar. Resterande 98 96 eller 1 577 milj.kr. har gått till tidigare aktieägare. Det har från socialdemokratiskt håll tidigare framhållits att löntagarfonderna inte placerar sina pengar i utlandet. Vilka garantier har man för detta när man köper börsnoterade aktier av andra aktieägare? I åtminstone ett fall har köp skett av säljare med utlandsanknytning. Det är således lätt att konstatera att löntagarfonderna inte tillför företagen något nytt kapital. Vad det är fråga om är att företagen dräneras på kapital, som i stället kunde användas till investeringar och därmed skapa nya arbetstillfällen. Av naturliga skäl har företagen vidtagit åtgärder för att nedbringa inbetalningarna så mycket som möjligt. Man skjuter därmed problemen framför sig. De stora börsnoterade företagen betalar minst. SKF med en vinst på 1,3 miljarder kronor betalar 200 000 kr. i vinstdelningsskatt samtidigt som ett fastighetsbolag med 17 milj.kr. i vinst betalar 3 miljarder kronor. Det fackföreningsägda byggnadsföretaget BPA har genom omstrukturering av sin fastighetsförvaltning minskat vinstdelningsskatten med 4 milj.kr. till löntagarfonderna. Oaktat detta har inte företagets styrelseordförande Bertil Whinberg dragit sig för att lovorda fonderna. Det är också känt att man inom de statliga affärsdrivande verken har fört diskussioner om att ompröva sin bolagsstruktur för att göra en motsvarande anpassning. När Göteborgs hamn AB bildades vid årsskiftet, förordade den socialdemokratiska kommunalpolitikern i Göteborg, Sören Mannheimer, att kapitalstrukturen skulle avvägas så att risken för vinstdelningsskatt skulle minimeras. Jag vill därför slå fast att löntagarfondsavgifterna medför att jordoch skogsnäringens lönsamhet försämras, att jordoch skogsnäringen avtappas på kapital, att detta kapital överförs till andra områden utanför näringen och att matpriserna stiger på grund av fondavgifterna. Skatter och avgifter är undantagna från produktionsmedelsindex, från vilket man tidigare förde jordbruksprisförhandlingar. I den nya ordningen med fria förhandlingar har jordbrukets förutsättningar att prisförhandla försämrats ytterligare. Löntagarfondsavgifterna tas främst ut av skuldbelastade företag. Fonderna gynnar de starkare på de svagas bekostnad. I sin tur kan det innebära att sysselsättningen minskar inom andra sektorer av näringslivet på grund av inställda investeringar i byggnader, maskiner, utrustning m.m. som kunde ha varit lönsamma utan fondavgifter. De resurser som plockas ut ur företagen i form av fondavgifter och vinstdelningsskatter hotar sysselsättningen på många sätt. Någon ny sysselsättning kan inte löntagarfonderna garantera. Tvärtom förvandlas de uteblivna sysselsättningstillfällena till icke produktiva placeringar. Pengar från sysselsättningsskapande företag flyttas via löntagarfonderna till dem som säljer aktier till fonderna. Pengarna kan sedan försvinna ut ur vårt land eller användas till icke sysselsättningsskapande investeringar. Listan kan göras lång. Ett efter ett har alla de fondargument som framfördes i debatten fallit. Kvar står endast den mer eller mindre outtalade ambitionen att omvandla samhället i socialistisk riktning. Visionerna och de vackra beskrivningarna är borta. Numera görs knappast ens halvhjärtade försök att upprepa talet om alla de undergörande, välsignelsebringande effekter som fonderna skulle ha för näringslivet, facket, löntagarna, marknadsekonomin och pensionssystemet. Fonderna skulle t.o.m. stärka marknadsekonomin, sade man ju! Fonderna skapar inga nya jobb. De stöttar inte heller pensionssystemet. Vad det handlar om är makten och ingenting annat. Det har ju inte gått att forma motiv för ett kollektivt fondsystem utan att kollidera med marknadsekonomin eller göra våld på sanningen. Därför förblir valsituationen entydig: för eller emot fonderna — för ett marknadsekonomiskt system eller ett nytt med socialistiska förtecken. De borgerliga partierna har vid upprepade tillfällen här i riksdagen slagit fast att löntagarfonderna måste avskaffas och att avvecklingen av dem skall vara definitiv. Detta krav kommer att upprepas till dess fonderna har avskaffats. Var så säkra! Socialdemokraterna hoppades att fonderna skulle accepteras när de väl var här. Så har det inte blivit, och så kommer det inte att bli. Däremot kan det bli så att socialdemokraterna, med samma efterkloka tystnad som när dåvarande trepartiregeringen stoppade Stålverk 80, kommer att acceptera att fonderna avskaffas.

Herr talman! Politiken i vårt land måste framöver medvetet inriktas på att främja decentralistiska lösningar. Decentralisering och småskalighet skapar handlingsutrymme och frihet för många. Nyskapande och flexibilitet gynnas, och människor får överblick. De känner sig delaktiga i utvecklingen och i besluten. Vårt land befinner sig nu på toppen av en högkonjunktur. De professionella konjunkturbedömarna anser att vi nu står inför en avmattning av konjunkturen. Vi har i dag en öppen arbetslöshet som inte har någon motsvarighet i tidigare högkonjunkturer. I september var inte mindre än 144 000 människor öppet arbetslösa. 170 000 var dessutom, som det kallas, föremål för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. LO-tidningen skrev så sent som i våras att 500 000 människor sammantaget befann sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Ett annat bevis på att allt inte är bra är att antalet förtidspensioner, beviljade av arbetsmarknadsskäl, mer än fördubblats under den senaste treårsperioden. Dessa höga tal mitt i en högkonjunktur och inför sämre konjunkturer är oroande. Centerpartiet anser att en grundläggande förutsättning för trygghet är tillgång till arbete. Människor behöver riktiga jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Under 1970-talet expanderade den offentliga sektorn kraftigt och stod för hela ökningen av antalet jobb. Den samhällsekonomiska situationen gör att nya jobb ett antal år framöver måste komma inom näringslivet. I många storföretag, med de långa seriernas produktion, talar mycket för att dataoch robottekniken tar över en del av dagens jobb. Centerpartiet är därför övertygat om att bästa sättet att erhålla fasta ordinarie jobb är en positiv och offensiv småföretagspolitik. I dag arbetar över en miljon människor i småföretag. Inriktas näringspolitiken på att skapa optimism och framtidstro hos småföretagarna och deras anställda samt på nyföretagande, är det ingen omöjlig uppgift att skapa balans på såväl arbetsmarknaden som inom samhällsekonomin. Centerpartiet har därför föreslagit en rad åtgärder för småföretagsutveckling. Som exempel kan nämnas en sänkning av arbetsgivaravgiften med 5 procentenheter för de första 15 anställda samt för egenföretagare. Vi föreslår vidare att förmögenhetsskatten på arbetande kapital slopas. Det senare kan också uttryckas som att vi anser att det är bra att pengarna blir kvar i företagen och används till investeringar och nya jobb. När pengar tas ut ur företagen skall de däremot beskattas i vanlig ordning. Framtidens arbetsmarknad kräver att tyngdpunkten i sysselsättningspolitiken förskjuts från arbetsmarknadspolitiska åtgärder till näringspolitik och regionalpolitik. Centerpartiet har därför föreslagit att 10 26 av de medel som går till AMS bör Vårt lands möjligheter för framtiden ligger bl.a. i att industri och övrigt näringsliv befinner sig på en hög teknisk nivå. Även utbildningsstandarden talar till svensk fördel. Det finns emellertid behov av reformer som leder till större flexibilitet och minskad byråkrati inom såväl näringslivet som utbildningsväsendet. Andra styrkefaktorer som det gäller att ta till vara är bl.a. den långt drivna organisationsförmågan och den avancerade tjänsteproduktionen. Det gäller både ingenjörskunnande och administrativt kunnande. En annan styrkefaktor som vårt land måste ytterligare utveckla och slå vakt om är att alla får del i den ekonomiska och sociala utvecklingen. Ett sådant samhälle ger mindre av motsättningar och mera av gemensamma tag och samförstånd, och därmed framgång. Den nya tekniken inom data-, elektronikoch industrirobotområdena upplevs ibland som ett hot. Databehandling och elektronik är, rätt använda, teknik för småskalighet och decentralisering. Tekniken är miljövänlig. Tekniken har också stor betydelse för energibesparande och för den framtida allt viktigare effektiviseringen av vår energianvändning. I dag verkar utvecklingen vad gäller data och elektronik i koncentrerande riktning, trots att det är fråga om teknik för decentralisering. Centerpartiet anser att det är mycket viktigt att utvecklingen vad gäller data och elektronik — och jobben som skapas på grundval av dessa tekniker — kommer hela landet till del. Detta kan t.ex. ske genom kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter för de delar av vårt land som behöver få tillgång till dessa tekniker. Ett grundläggande krav som regering och riksdag dessutom bör ställa på det statliga televerket, vilket har monopol på teledatakommunikationsnätet, är enhetliga teledatakommunikationstaxor för hela landet. Sverige har ett stort utlandsberoende. Det finns utan tvivel anledning att inom vissa områden arbeta för ett minskande utlandsberoende. Import av kol och olja innebär såväl direkta ekonomiska påfrestningar på rikets ekonomi som en import av arbetslöshet. Energipolitiken måste bl.a. därför mera inriktas på inhemska bränslen. Skogsråvara som värmekälla och inhemsk produktion av etanol för låginblandning i all motorbensin skulle minska vårt importberoende av oljeprodukter till gagn för såväl samhällsekonomin som miljön. Centerpartiet efterlyser kraftfulla regeringsåtgärder som leder till att vi kan utnyttja våra inhemska energitillgångar. Många arbetstillfällen kan bevaras samtidigt som nya jobb tillkommer i lingsledet. Jobben skulle dessutom bevaras och tillkomma i regionalpolitiskt känsliga områden. Centerpartiet har under hela efterkrigstiden drivit en mer långtgående regionalpolitik än vad majoriteten i riksdagen varit beredd att ställa upp på. Majoriteten har mot centerns vilja i första hand främjat geografisk rörlighet — flyttlasspolitik — i stället för att främja sysselsättningen i utsatta regioner genom utvecklande regionalpolitiska insatser. Befolkningen i skogslänen minskar nu snabbt, medan befolkningen i Helsingforssregionen snabbt ökar. Dess värre är läget för de många utsatta regionerna värre än på 1960-talet. Per-Ola Eriksson kommer senare i kväll att gå närmare in på de senaste årens negativa regionalpolitiska s.k. utveckling. Det som händer i dag är att i stora delar av vårt land serviceunderlaget minskar kraftigt. Skolor kommer att få läggas ner i en omfattning som saknar tidigare motstycke, om inte utvecklingen bromsas upp, osv. För många landsbygdskommuner är utvecklingen en katastrof. Även de redan boende i Helsingforssområdet har anledning att vara missnöjda med utvecklingen. Det blir allt trängre på gatorna, bilavgaserna ökar, bostadsbristen ökar trots att grönområden bebyggs, resetider förlängs osv. Det kommer, om koncentrationsutvecklingen får fortsätta, att uppstå många förstörda miljöer som kommer att orsaka samma miljödiskussion som den Klarastrandsleden har orsakat. En positiv sysselsättningsutveckling förutsätter att den koncentrationsfilosofi som ofta präglar regering och riksdagsmajoritet bryts. Centerpartiets politik inriktas på en positiv utveckling av hela vårt land. Det är nu nödvändigt med en mycket positiv småföretagspolitik för att klara jobben. Med en sådan småföretagspolitik kan också grunden läggas för en bättre utveckling av hela vårt land. Vår politik ger såväl en levande landsbygd som en levande stadsmiljö. För några år sedan började centerpartiet driva linjen att ungdomar i de känsligaste åren alltid skulle erbjudas utbildning och arbete i stället för arbetslöshet och bidrag. För snart tre år sedan kom så förslaget om ungdomslag. Ungdomslagen har emellertid två stora skönhetsfläckar, dels att närmare 40 000 ungdomar i åldern 18-19 år varje år skall tvingas arbeta halvtid, dels att nästan alla placeras inom den offentliga sektorn. Detta är orätt mot ungdomarna eftersom minst hälften av de nya jobben måste komma till inom näringslivet. Centerpartiet anser att ungdomslagen i dess nuvarande form skall avskaffas och ersättas med yrkespraktik. Ungdomar som inte kommit in på önskad utbildning eller fått fäste på den ordinarie arbetsmarknaden kan då söka arbetsplatspraktik inom det yrke som de vill komma in i eller utbilda sig inom. Hela arbetsmarknaden måste då öppnas för ungdomarna, och minst hälften av yrkespraktikjobben skulle komma till inom näringslivet. Självklart skall också 18-19-åringar ha normal arbetstid. Vi är övertygade om att ungdomarna skulle uppleva yrkespraktik långt meningsfullare än dagens ungdomslag. Avslutningsvis vill jag beröra frågan om kommunal skatteutjämning. En rättvis fördelning av välståndet fordrar att sådana hänsyn är vägledande vid uttaget av skatter och avgifter. Den största orättvisan ligger för närvarande i de olikheter i kommunalskatten som har uppstått på grund av kommunernas olika skatteunderlag. Invånare i fattiga kommuner betalar i dag nära 9 kr. högre kommunalskatt än invånarna i de rikaste kommunerna. Det innebär samma skillnad i marginalskatt. Det är dessutom så att befolkningen i de fattigaste kommunerna har sämre kommunal service än befolkningen i de rikaste kommunerna. Ur rättvisesynpunkt, ur regionalpolitisk och ur allmän sysselsättningsoch utvecklingssynpunkt är det därför viktigt att riksdagen snarast föreläggs ett långtgående förslag om en starkt förbättrad kommunal skatteutjämning.

Herr talman! Att den socialdemokratiska politiken varit framgångsrik under den nyss avslutade regeringsperioden är på många sätt dokumenterat. Budgetunderskottet har i det närmaste halverats under den senaste treårsperioden. Vi har fått en rättvisare fördelningspolitik. Industriinvesteringarna har ökat. Tusentals nya företag har kommit till stånd. I län efter län redovisas att arbetslöshetssiffrorna minskat. Vi är också på rätt väg när det gäller att nedbringa inflationen. Det hade varit djupt olyckligt om den politiska inriktning som socialdemokraterna lagt fast skulle ha avbrutits i och med årets val. Då hade vi varit tillbaka i den kaotiska situation som rådde mellan 1976 och 1982. Det ställs självfallet stora förhoppningar om att många problem som vi har och som kan komma att uppstå genom konjunktursvängningar kan motverkas och bringas till positiva lösningar. Grunden för detta är en politik som stabiliserar samhällsekonomin. Svårigheterna måste mötas med generella åtgärder i kombination med selektiva insatser inom olika problemområden. Det finns många områden, inte minst i mitt eget län Örebro, som visar att den insats som gjorts från regeringshåll och riksdagsmajoritet varit framgångsrik, även om vi likt andra län kan visa att många svåra problem återstår att lösa. Men helt klart framstår att utan den direkta satsningen på Bergslagsregionen, speciella insatser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och särskilda bidrag till skattetyngda kommuner, för att nämna några av de insatser som gjorts, hade situationen i Örebro län varit betydligt sämre. Dessa insatser har, förutom de aktiva insatser som gjorts i vårt län på olika områden, bidragit till att arbetslösheten kunnat minskas med över 1 000 personer under det senaste året. Fortfarande är dock arbetslösheten i länet det svåraste problemet, som måste bli föremål för uppmärksamhet, speciellt som vi kan vänta en avmattning av konjunkturen. Örebro län har under senare år varit föremål för stora strukturförändringar. Gruvoch stålindustrin var i länets västra och norra delar de helt dominerande näringsgrenarna. Gruvnäringen i Bergslagsdelen av länet har nu helt upphört. Stålindustrin har starkt decimerats, och enligt de senaste rapporterna är stålindustrin i länet föremål för ytterligare strukturförändringar, som i klartext innebär betydande personalminskningar i de områden av länet som under en följd av år haft stor arbetslöshet. De strukturförändringar som vårt län varit föremål för har kanske inte alltid uppmärksammats, eftersom omställningen skett mera successivt under en längre tidsperiod, men de totala verkningarna har varit lika smärtsamma som på många andra håll. Örebro län räknas inte som ett skogslän, trots att förhållandena på många områden kan betraktas som likartade. Vi har haft en avfolkning i länet som kan jämföras med avfolkningen i de s.k. skogslänen. Befolkningsmässigt har länet minskat med ca 3 500 personer sedan 1980. Detta innebär att situationen för de tidigare befolkningssvaga kommunerna ytterligare förvärrats. Och vad beträffar arbetslösheten är den för vårt län också likartad med den i vad som betraktas som rena skogslän. Jag vill också framhålla att det inom länet gjorts betydande insatser för att motverka arbetslösheten och befolkningsminskningen. Den s.k. Örebromodellen, där de ungdomar mellan 18 och 24 år som inte kan beredas fast arbete ges möjlighet till fortsatt utbildning eller praktikplats, har kommit att framstå som ett mönster för andra regioner i vårt land. Örebromodellen har kritiserats, framför allt ffån moderaterna, för att den inte skulle stimulera ungdomar att söka fasta jobb. Resultatet visar att den har varit till fördel, genom att ungdomarna har stått bättre rustade när de kunnat erhålla arbete på den öppna arbetsmarknaden. Uppbyggnaden av länstrafiken och inrättandet av den arbetsmedicinska kliniken vid Regionsjukhuset är andra områden där Örebro län har fått efterföljare i andra regioner. Jag vill peka på dessa områden för att visa att det inom länet finns ett stort intresse och ett kunnande men också en vilja att vända den negativa trend som jag här har berört. Det har vi också inom länet stora möjligheter att göra. Men det gäller att fler uppmärksammar fördelarna med att förlägga ytterligare verksamheter till vårt län. Länet ligger befolkningsmässigt mitt i Sverige. Detta Sveriges mittpunktsläge bör bättre kunna utnyttjas när det gäller transportutvecklingen. Det förefaller oss som bor i länet som självklart att om man har hela landet som konsumtionsområde, så bör distributionen av denna konsumtion utgå från mittpunkten. Att utveckla transportterminaler skulle innebära billigare transporter, samtidigt som man skulle kunna göra betydande tidsvinster. Men för att detta skall kunna utvecklas behövs det ändamålsenligt anpassade satsningar på såväl landsväg som järnväg, men även satsningar på luftburna transporter av gods bör här kunna komma i fråga. Inom Bergslagsdelegationen pågår ett ambitiöst arbete med att utveckla och att ta till vara de möjligheter och fördelar som finns inom regionen. Det är nödvändigt att man i denna stora region i Bergslagen som haft svårigheter med sysselsättningen, vilket lett till avfolkning, blir föremål för fortsatt satsning från samhällets sida. Jag vill påpeka att de satsningar som gjorts i Bergslagsregionen har haft stor betydelse. Det finns i dag en helt annan entusiasm i Bergslagskommunerna i vårt län än vad som var fallet under senare delen av 1970-talet, en entusiasm som det finns all anledning att ta till vara och ytterligare utveckla. Jag vill också framhålla att det inom vårt län finns en omfattande teknisk industri som har gjort betydande satsningar på framtiden och som har goda ordertillgångar. Men här som på många andra håll finns svårigheter med att anskaffa tekniskt kunnig personal. Detta är också oroande. Men en satsning på teknisk utbildning i närheten av industrierna i länet skulle i många fall klara denna bristsituation, i varje fall om man ser det på sikt. Att ta till vara den avknoppning som kan komma i fråga inom industrins forskningsoch utvecklingsarbete kan också bidra till nystartande av företag och öka sysselsättningsmöjligheterna. Herr talman! Jag har tagit detta tillfälle i akt för att belysa den positiva effekt som den socialdemokratiska politiken haft för vårt läns utveckling. Men jag har också velat peka på vilka svårigheter som återstår. Det är en uppgift för oss att försöka bringa de svårigheter som vi har framför oss till positiva lösningar. Men jag vill påpeka att det inte är genom systemförändringar och urholkning av samhällsresurser som vi klarar problemen, utan det är i en utveckling av samhällssystemet som vi kan klara uppkommande problem. Jag hade hoppats att när nu valrörelsen är avklarad även de borgerliga partierna skulle inse detta, men efter att ha lyssnat till debatten i dag kan jag konstatera att jag i det fallet varit alltför förhoppningsfull.

Herr talman! Jag är ledsen att jag inte kan instämma i den lovsång till 15 oktober 1985 regeringen som sjöngs av Håkan Strömberg, en sång som dock visade sig innehålla ganska mollstämda toner. Jag tänker helt och hållet uppehålla mig vid att berätta hur det är i ett län som har bekymmer. Herr talman! Arbetsmarknaden i Värmland har varit och är tyvärr fortfarande något av en krisarbetsmarknad med 4,7 96 öppet arbetslösa. Det är, som tidigare, endast Norrbotten som har det värre än vi. Antalet öppet arbetslösa i Värmland är för närvarande i runda tal 7 000 personer. Den totala arbetslösheten, dvs. arbetslösa jämte personer sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, omfattar ca 13 000 personer. Vid samma tid under den svåra lågkonjunkturen 1982 var denna siffra ca 14 000. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande skrämmande hög. I början av september 1985 var 2 700 ungdomar i åldersgruppen upp till 24 år arbetslösa. Kännetecknande för den värmländska arbetsmarknaden är att arbetslösheten döljs med arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag. Ca 5 500 värmlänningar är föremål för sådana åtgärder. Vi har ca 1 100 ungdomar i ungdomslag och ca 800 anställda med rekryteringsstöd. Vad som inte framgår av arbetslöshetsstatistiken är att långtidsarbetslösheten för personer över 55 år fortfarande ökar och att förtidspensioneringen av arbetsmarknadspolitiska skäl mer än fördubblats sedan 1982. 1984 avfördes ca 600 personer i Värmland från arbetslöshetsstatistiken på detta sätt, och trenden är densamma under 1985, enligt försäkringskassan. Ca 1 000 personer har flyttat från länet under det gångna året. Herr talman! Det är en ganska dyster bild av värmländsk arbetsmarknad jag här har målat upp, men den är tyvärr sann. Länsarbetsnämnden, som naturligt nog vill ge en mer glättad bild av arbetsmarknadssituationen än jag kanske förmår göra, anser att en viss ljusning har skett det senaste året, att antalet arbetslösa under resten av 1985 kommer att ligga lägre än hösten 1984 och att läget förblir någorlunda stabilt under det första kvartalet 1986. Länsarbetsnämnden skickar emellertid med en brasklapp när den säger: En förutsättning är dock att länsarbetsnämnden får en avsevärd ökning i de hittills tilldelade medlen för bl.a. beredskapsarbeten. I annat fall kan en ökning av arbetslösheten inte undvikas. Man frågar sig oroligt: När inte regeringen har lyckats med att öka antalet ”riktiga” arbetstillfällen under rådande högkonjunktur, hur skall det då gå när lågkonjunkturen nu närmar sig med raska steg? Vissa branscher som är särskilt viktiga för vårt län, t.ex. massaoch pappersindustrin, har redan kunnat notera en vikande trend. Devalveringseffekten är nu uppäten och därmed de fördelar som vissa konkurrensutsatta branscher kunnat dra därav. Järnoch stålbranschen har börjat notera en vikande efterfrågan på sina produkter på såväl USA-marknaden som Asienoch Europamarknaderna. Våra exportindustrier får allt svårare att hävda sig på grund av det höga kostnadsläget, som i sig är beroende av de ständiga skattehöjningarna med följande hög inflation. Inom byggarbetsmarknaden väntas en ökad arbetslöshet beroende på att bostadsbyggandet minskar kraftigt. Detsamma är förhållandet inom anlägg 145 ningsbranschen. Jag påstår naturligtvis inte att allt detta är den socialdemokratiska regeringens fel. Sverige är i högsta grad beroende av omvärlden, och vårt län, som har stora basindustrier, har drabbats hårt av strukturomvandlingen inom såväl skogssom stålindustrin. Den socialdemokratiska politiken har emellertid — inte bara under de senaste regeringsåren, utan sedan decennier — skapat allvarliga strukturproblem genom den ensidiga satsningen på den offentliga sektorn. De socialdemokratiska politikerna i mitt län säger sig ”skapa arbetstillfällen” genom en ständig ökning av kommunoch landstingssektorn. I själva verket rör det sig om att väsentligt försämra näringslivets förutsättningar. Värmlands län har som bekant drabbats av svåra kriser och industrinedläggningar. Jag behöver bara nämna Vänerskogskraschen och den hårda personalneddragningen vid bruken i Hagfors, Munkfors, Storfors och Lesjöfors, för att ta några exempel. Inte är vi värmlänningar i dag särskilt glada åt att våra gamla stolta slagskepp Billerud och Uddeholm numera ägs av stora koncerner utanför länet. Vi hoppas dock att detta skall medföra ökade möjligheter att konkurrera på en hård världsmarknad och att intresset för investeringar i de värmländska bruksorterna inte skall minska. Vid den allmänpolitiska debatten den 6 februari i år framförde jag min oro för Björneborgs järnverk och uttalade förhoppningen att det snarast skulle ske en uppgörelse mellan ägaren och staten. Jag vill faktiskt kosta på mig att nu uttrycka min uppskattning över att en uppgörelse slutligen kom till stånd, och det är min förhoppning att företaget skall ha goda framtidsmöjligheter. Jag vill naturligtvis inte stå här och kräva stora statliga åtaganden. Som moderat anser jag att det är en generellt näringsvänlig politik vi främst behöver. Men ett län med så svåra arbetsmarknadspolitiska problem som Värmland är beroende av vissa regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder under ansenlig tid framåt. Det är bara att konstatera, även om vi med sådana åtgärder inte löser några arbetsmarknadspolitiska problem på sikt. Bergslagskommunerna i Värmland har, som jag tidigare sagt, drabbats hårt av näringslivets omstrukturering. Vi moderater på Värmlandsbänken har uppmärksammat de negativa effekterna av detta — inte minst vad gäller handeln och servicenäringarna. Vi har därför — tyvärr utan större framgång — motionerat om att Filipstad, Hagfors, Munkfors och Storfors kommuner borde inlemmas i stödområde B, en uppfattning som vi fortfarande har. En annan ort i Värmland som i dagarna är föremål för het debatt och som har drabbats hårt, bl.a. efter Vänerskogskraschen, är Deje, där Deje Industri AB i dag kämpar en hård kamp för att hålla i gång verksamhet vid den gamla Dejefabriken. Företaget har utan tvivel en rad intressanta projekt på gång men har inte mötts av någon vidare förståelse vid uppvaktningar hos industridepartementet. Nu hotas företaget också av dryga miljöavgifter. Jag vill fästa uppmärksamheten på Dejefabriken och uttrycka min förhoppning om någon form av positivt stöd till företaget. Det är viktigt för denna orts bestånd. Jag vill i detta sammanhang faktiskt erinra om att Värmland i stort fått klara sig utan extraordinära statliga insatser jämfört med exempelvis varvsregionerna. Arbetsmarknadsproblemen i Uddevallaregionen kan på intet sätt mätas med Värmlands problem, men där gjorde regeringen en miljardsatsning före valet. Och vad har hänt? Jo, bl.a. har flera hundra värmländska ungdomar tvingats lämna vårt län och flytta till Trollhättan, där det varit gott om jobb. En källa till eftertanke! Finns det då inget positivt att säga om värmländskt näringsliv och värmländsk arbetsmarknad? Jo, dess bättre! Det kan bl.a. noteras att Försvarets Fabriksverk — Zakrisdalsverken i Karlstad — i dagarna fått en stororder från USA och att man skall anställa ytterligare ett femtiotal personer. Databranschen har visat en mycket glädjande utveckling. I början av 1980-talet var mellan 75 och 100 personer sysselsatta med dataarbete i länet. I dag sysselsätter dataföretagen ca 500 personer, och dessutom finns ett stort antal människor som arbetar med hjälp av datorer i den dagliga verksamheten. Högskolan i Karlstad har i dagarna presenterat en undersökning, där det framkommit att de teknikpositiva företagen också är de som har kunnat öka sysselsättningen snabbast. Den datateknik som många varit så ängsliga för innebär kanske det mest positiva som hänt Värmland. Datatekniken kan också ge en omfattande småföretagsamhet — inte minst i glesbygd. Värmland har haft och har stora resurser att ta till vara. Låt mig bara ta ett par exempel. Den nära tillgången till billig energi är en förutsättning för en expansiv industri i Värmland. Det gäller nu bl.a. att ta till vara de outbyggda vattenkraftsresurser som är lämpliga. Två stora objekt står då i förgrunden: Strängsforsen och Värsjön. Vi moderater, folkpartiet i länet, eloch byggnadsfacken och inte minst länets landshövding anser att en utbyggnad av Strängsforsen bör ske. Det skulle ge hundratals arbetstillfällen — direkt och indirekt — i den hårt arbetslöshetsdrabbade norra regionen i Värmland under många år. Som en effekt av en vattenkraftsutbyggnad skulle också en turistanläggning i Knallarna-Bleckeberget i Höljes kunna komma till stånd. Uddeholms AB är nämligen berett att ikläda sig ansvaret för att en sådan anläggning skapas. Den skulle ge ett hundratal årsarbeten, om en utbyggnad av Strängsforsen sker. Socialdemokraterna i länet har tyvärr sagt nej till en sådan lösning. Landstinget har i stället lekt bankirfirma med skattebetalarnas pengar och lånar ut 10 miljoner till Torsby kommun, som skall satsa på en turistanläggningi Branäs tillsammans med ”folkrörelserna” — till stor del finansierad med skattepengar. Detta är ett praktexempel på hur man kan ta död på utvecklingsmöjligheter i ett län. Hur det går med Branäsanläggningen är ännu inte avgjort. Regeringen vågade ju inte ta ställning före valet, men nu torde ett besked vara att vänta inom kort. Min uppfattning är: Gärna både Branäs och Knallarna-Bleckeberget, men sådana turistanläggningar skall komma till stånd genom fri företagsamhet och inte med skattebetalarnas pengar! Det mindre och medelstora jordbruket — inte minst kombinationsjordbruket — är en viktig näring i Värmland. Det ger i dag ca 13 000 arbetstillfällen, och fler människor borde få möjlighet att bosätta sig och arbeta på landsbygden. De små jordbrukens fortlevnad är viktig, om begreppet ”en levande landsbygd” skall ha en reell innebörd även framdeles. Jordbrukets framtid är viktig också med tanke på turistnäringen. Det är de människor som bygger och bor på landsbygden som är de bästa miljövårdarna och som kan hålla det vackra värmländska landskapet öppet och leende. Vi moderater vill underlätta för familjer att flytta ut på landsbygden. Vi har bl.a. föreslagit vissa lättnader i fastighetsbildningslagen och jordförvärvslagen. När det gäller ungdomens arbetsmarknad ser vi med stor oro på att ca 1 100 ungdomar är sysselsatta i ungdomslag cirka fyra timmar per dag enbart inom den offentliga sektorn. De unga måste få jobb — riktiga jobb. En viktig reform vore att genomföra vårt förslag om lärlingsutbildning direkt ute i företagen. Ungdomslagen bör omfatta endast de ungdomar som absolut inte kan få arbete eller utbildning på annat sätt. I dag sitter de ju fast i terapikedjan. Jag har konkreta exempel från mitt eget län. När exempelvis Volvo i Arvika sommaren 1984 sökte ny arbetskraft fick företaget inte en enda sökande under 20 år. Alla var upptagna i ungdomslag! Så får det naturligtvis inte vara. Ungdomslagen måste göras om. Skall den vara kvar bör den omfatta även det fria näringslivet. Herr talman! Även om jag i mitt anförande har talat om en rad problem på arbetsmarknaden i Värmland är läget ingalunda hopplöst. Det finns en del positiva tecken. Värmlänningarna har insett att det inte räcker att bildligt och bokstavligt klappa på bruksporten. Det har börjat komma in en ny anda, en värmländsk företagaranda. Inte minst gäller detta kvinnorna, som till stor del står för nyföretagandet. Men, det gäller inte bara att kunna starta företag, företagen skall också kunna leva vidare. Därför behövs en helt ny näringspolitik. Det är en politik som inte går ut på att skapa sysselsättning genom skattemedel och politiska beslut utan på att låta arbetstillfällen uppstå på grund av att det blir lönsamt att äga och driva företag och verksamhet av olika slag. Framför allt måste löntagarfonderna avvecklas. Dessa är ett allvarligt hot mot jobben. Vårt land och vårt län måste ta till vara de resurser som våra presumtiva småföretagare utgör. Vi måste tro på idérika engagerade människor, ge dem svängrum och utvecklingsmöjligheter. Det finns ingen brist på arbete, om vi tar till vara alla möjligheter och skapar alternativ även inom de områden som i dag ensidigt sorterar under den offentliga sektorn. Inte minst kvinnorna skulle få ökade arbetsmöjligheter genom detta. Vi behöver sannerligen ”Pysslingar” inom många sektorer av vårt samhälle för att minska kostnaderna, för att öka valfriheten och för att ge möjligheter till fler arbetstillfällen. Herr talman! Vi behöver ett positivt företagsklimat, lägre skatter och avgifter, en krympt offentlig sektor, färre regleringar, mindre pålagor — bort från löntagarfonder, förnyelsefonder och allt vad det heter! Då kan Värmland komma på fötter igen.

Herr talman! Under ekonomins tillväxtår på 1960-talet inledde socialdemokraterna en hänsynslös koncentrationspolitik. Den kom att omfatta alla sektorer och nivåer i samhället och stod i direkt strid med centerrörelsens värderingar om ett decentraliserat samhälle. Det var då som de stora industriföretagen tilläts växa på småföretagens bekostnad. Småföretagen slogs ut eller köptes upp av större företag i den samordnade näringspolitikens spår. De snabba klippens ekonomi började få fotfäste. När ASEA, Volvo, Saab eller SKF-— för att ta några exempel — ropade efter arbetskraft besvarades det ropet mycket välvilligt av socialdemokraterna. Man inledde en omfattande folkförflyttning från glesbygdslänen till redan befolkningsrika områden. - Alltjämt är koncentrationsoch centraliseringstendenserna mycket starka i vårt samhälle. Men nu är det inte enbart de traditionella industriföretagen som bidrar till koncentrationen. Storstadsregionernas starka offentliga sektor tillsammans med dataoch elektronikindustrins expansion har blivit en ny magnet mot övriga landet. Det är beklämmande att se hur socialdemokraterna accepterar och medverkar till ökad koncentration av bebyggelse, makt, ägande och kapital. Och på första parkett sitter moderaterna och instämmer stillatigande i den här processen. Det kommer att bli nödvändigt för centern att ännu hårdare ta strid mot centralisering och koncentration. Med ett decentraliserat näringsliv som ledstjärna kommer centern att redovisa hur människorna kan få närhet till arbete, ökat inflytande och en bättre livsmiljö. Sedan socialdemokraterna återkom till kanslihuset hösten 1982 har flyttlasspolitiken tagit ny fart. Nettoutflyttningen från skogslänen det första halvåret i år var mer än dubbelt så stor som motsvarande tid 1984, och den var mer än tre gånger så stor som motsvarande tid 1983. Avfolkningen av skogslänen ökar i mycket rask takt. Det visar bl.a. flyttningsrörelserna under årets tredje kvartal. Då fick de sju s.k. skogslänen vidkännas en nettoutflyttning med över 1 700 personer. Det är nästan lika mycket som under hela första halvåret i år. Håkan Strömberg, som har lämnat kammaren, sade i sitt anförande tidigare att arbetslösheten har minskat i alla län. På papperet och siffermässigt är det kanske så, men det är inte alltid säkert att minskningen beror på en aktivare näringsoch regionalpolitik eller en bättre arbetsmarknadspolitik. Kom ihåg att enbart skogslänen i dag har 12 000 färre invånare än vid årsskiftet 1982-1983. Sedan socialdemokraterna åter fick ansvaret för regionalpolitiken har vi fått en ny rekordartad befolkningsökning i Helsingforssregionen. Befolkningsökningen uppgår till över 25 000 personer. Samtidigt har befolkningen i skogslänen minskat med ca 12 000 människor. Jag tvekar inte att säga att högkonjunkturen de senaste åren inte har utnyttjats för att minska den regionala obalansen, stärka småföretagen, minska arbetslösheten i skogslänen och stoppa utflyttningen. Tvärtom! Högkonjunkturen har använts för att ensidigt stärka enbart vissa regioners näringsliv och ställning. Med befolkningsomflyttningar tvångsvis följer alltid välfärdsförluster. Det har en rad undersökningar visat, där man har studerat hur människorna påverkats av den tidigare omflyttningsvågen under 1960 och början av 1970-talet. När nu socialdemokraterna är på väg att upprepa flyttlasspolitiken kommer det att leda till nya välfärdsförluster för människorna, och det är väl en klar dementi på uttalandena att Sverige är på rätt väg. Centralisering och koncentration innebär minskad välfärd i vid mening för alla. De belastningar som trafikproblemen leder till för människorna och miljön i storstadsregionerna är i dag mycket allvarliga, och de blir inte mindre allvarliga om befolkningskoncentrationen fortsätter. Även om en storstadsfamilj kan ha det relativt gott ställt ekonomiskt får den i många fall offra kravet på en god miljö. Stress och jäkt hindrar möjligheter till samvaro med familjen. Timslånga pendlingsresor till och från arbetet minskar tiden för samvaro med barnen. Ökad koncentration och inflyttning till bl.a. Helsingforssregionen skapar ett ökat tryck på arbetsmarknaden. För de människor som redan är arbetslösa i denna region innebär ökad inflyttning att möjligheterna att få arbete försämras. Därför är det viktigt att slå fast att en aktiv regionalpolitik är lika angelägen för såväl glesbygd som storstad. Folkförflyttningen minskar inte köerna till Storstockholms arbetsförmedlingar, men den förlänger storstadens bostadsköer. Det är hög tid att socialdemokraterna och andra partier inser avigsidorna av koncentrationspolitiken. Storstadsbefolkningen blir inte ”rikare” av att trängas med ännu fler människor, få ökade trafikproblem och därmed sämre miljö samt kanske också mista viktiga grönoch naturområden. Människorna i glesbygdsregionerna får det inte heller bättre när avståndet till arbete, service, vård eller grannar blir längre. Sammanfattningsvis kan man säga: Folkomflyttning och koncentration korar inga segrare, det föder bara förlorare! När skall fler än centerpartiet inse detta förhållande? Inom näringslivet pågår en koncentration av makt och ägande som måste brytas. Det behövs en ny näringspolitik, som tar sikte på att skapa ett decentraliserat näringsliv och ägande. Löntagarfonds-Sverige ger inte ett sådant näringsliv. Där ersätts bara en maktkoncentration med en annan. Utvecklingsbara företag, stora som små, måste finnas i alla delar av landet. Inte minst i glesbygdsregionerna behövs en stor tillväxt av småföretag som kan bereda människorna tryggat arbete. Men en sådan utveckling tycks inte socialdemokraterna vilja medverka till i dag. Istället låter man de stora företagens önskemål gå i uppfyllelse. Det är med stor oro jag ser på ”Volvofieringen” inom näringspolitiken. När Volvo behöver en ny bilfabrik rycker regeringen genast ut till räddning. Och när Volvos ledning vill lägga grunden för Scandinavian Link lockas regeringen. Men när småföretagen ropar på hjälp lyssnar man inte. I stället minskar man de näringspolitiska anslagen, t.ex. till utvecklingsfonden. Det behövs också nya inslag i näringspolitiken, och dit hör den kooperativa företagsformen. Den kooperativa företagsformen har genom sin demokratiska form särskilda kvaliteter. I vårt lands historia har kooperativt företagande haft stor betydelse för att stärka småfolkets ekonomiska förhållanden, och det utgör en väsentlig motvikt till maktkoncentrationen inom det privata näringslivet. Under de senaste åren har en nykooperativ era startat. ”Starta vårat” är ett uttryck som blir allt vanligare. Nya kooperativ startas inom de flesta sektorer. De kanske mest uppmärksammade finner vi inom barnomsorgen, men även inom andra sektorer finns framgångsrika kooperativa företag. Jag vill nämna några exempel bara för att illustrera bredden: giftfri odling av grönsaker, vattenbruk av fisk och kräftor, turistnäringen, där Huså fjällby på Åreskutans nordsida är en av de största satsningarna, affärer inom servicesektorn osv. Orsakerna till nykooperationens frammarsch är givetvis flera. Den allmänt positiva synen på företagande, som startade under den icke-socialistiska regeringsperioden, är kanske den viktigaste. Insikten om att samarbete lönar sig är en annan. Kunskapen om kooperationens särart är mycket bristfällig hos många myndigheter och institutioner. Berörda ministrar i regeringen bör vidta aktiva åtgärder så att utvecklingsfonder, arbetsmarknadsmyndigheter och banker — med undantag för ett par — får kunskap att ge hjälp till människor som vill starta kooperativa företag. Herr talman! Via massmedia har industriministern under hösten låtit meddela att han gärna tar emot förslag till åtgärder inom näringsoch regionalpolitiken. Uppenbart upplever han behov av förnyelse inom sitt ansvarsområde, en iakttagelse som också andra har gjort. Centerns förslag till denna förnyelse av näringsoch regionalpolitiken återfinns i de olika centermotioner som behandlats i riksdagen de senaste åren.

Herr talman! Det är endast genom en offensiv näringsoch regionalpolitik man kan åstadkomma ett decentraliserat näringsliv. Då tillvaratar man också den drivkraft till framsteg och utveckling som de enskilda människornas vilja till initiativ och företagsamhet utgör.

Herr talman! Att sörja för den sociala tryggheten är en av socialdemokratins viktigaste uppgifter. Vi har dock vid flera tillfällen tvingats ta strid med borgerligheten för utbyggnaden av den svenska välfärden. Framför allt när det gällt genomförandet av sjukförsäkringen och ATP har vi haft stora uppslitande debatter. Från borgerligt håll har man främst ifrågasatt den generella inriktningen av socialförsäkringssystemet men också nivåerna på de utgående förmånerna. Ett viktigt drag är att alla medborgare skall omfattas av försäkringarna, och så är systemet också uppbyggt. För många människor kom också det målmedvetna reformarbetet under många år att innebära trygghet i vardagen och frigörelse från ekonomiska bekymmer vid sjukdom, arbetsskada, handikapp eller på ålderdomen, vilket övertygade oss om att trygghetspolitiken är väl förankrad hos medborgarna. I begreppet välfärdssamhälle, som står för trygghet och säkerhet för medborgarna, ligger också någonting annat, nämligen ett slags gemenskap, symboliserande solidaritet, hänsyn och medkänsla människor emellan. Detta är viktiga grunddrag i det goda samhälle som socialdemokratin vill utforma. Trygghetspolitiken har särskilt under senare år utsatts för angrepp från borgerligt håll, vilket gör att vi måste gå ut och försvara det som vi med stor möda har byggt upp och det som en mycket stor majoritet av det svenska folket betraktar som naturligt i dag. Våren 1982 föreslog den borgerliga regeringen införande av karensdagar inom sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen, sänkt sjukersättning och försämrade pensioner, vilket väckte kraftiga reaktioner hos allmänheten. Vi socialdemokrater redovisade vid det tillfället ett budgetförslag, som gav utrymme för bevarad sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring, värdesäkra pensioner och höjda barnbidrag, samtidigt som budgetunderskottet skulle minska. Redan då visade vi att vi har råd att bevara den sociala tryggheten, om vi låter rättvisa och solidaritet avgöra var besparingarna skall ske. Efter det socialdemokratiska segervalet 1982 upphävde vi i allt väsentligt de borgerliga försämringarna. De borgerliga partierna har emellertid återkommit med förslag om försämringar av sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Det finns alltså ett ständigt hot mot den sociala tryggheten. Vi socialdemokrater motsätter oss varje sådan attack. Sjukförsäkringen t.ex. är till för att skydda människor från att utöver en dålig hälsa också få en förstörd ekonomi. Avsikten med en reform av detta slag är att man skall ha råd att söka vård eller stanna hemma när man blir sjuk, så att man snabbare och säkrare får tillbaka sin hälsa och arbetsförmåga. Det är motivet bakom sjukförsäkringen, och det överger vi inte. Men attackerna är betydligt allvarligare än så här. Moderaterna har fört ut att en systemförändring skall genomföras i Sverige, vilket som vi ser det skulle innebära ett grundskott mot den svenska välfärden. En stor del av den politiska debatten i år har också just handlat om moderaternas systemförändring. Vad moderaterna syftar till med det svenska samhället är delvis inskrivet i deras program och motioner, men enskilda moderater har också i valrörelsen och dessförinnan utvecklat detta närmare. Den offentliga sektorn skall pressas tillbaka, försäkringar privatiseras och självrisker höjas. Vård, omsorg och trygghet skall säljas ut på aktiemarknaden. Utbildning bör skiktas efter klass och betalningsförmåga. Hos vissa moderata kommunalråd fanns ju i valrörelsen t.o.m. färdiga listor över områden inom den kommunala sektorn som skulle säljas ut och privatiseras. Den moderata politiken skulle innebära att viktiga delar av det som samhället i dag står för skulle kopplas bort från det demokratiska beslutsfältet. Moderaterna lämnar inte något område orört. Man föreslår att statsbidrag till färdtjänst, driften av särskolor och hem för vård eller boende skall avvecklas och reduceras. De människor som skulle beröras av dessa försämringar behöver samhällets hjälp i väldigt många former för att klara sitt dagliga liv. Färdtjänsten t.ex. är oerhört viktig för många rörelsehindrade för att de skall kunna komma ut i samhället och vara aktiva. Det vi har byggt upp i form av service, hjälp och bidrag betraktas som medborgerliga rättigheter. Dessa vill nu främst moderaterna beskära. När moderaterna på detta sätt angriper viktiga inslag i den svenska tryggheten, då får de också vara beredda på strid från socialdemokratin. Efter hand som moderaterna i valdebatten och hos den svenska allmänheten mött motstånd mot sina förslag har de försökt ändra attityd. De har förnekat innebörden i de förslag som är utformade i olika riksdagsmotioner. I valrörelsen har moderaterna vid flera tillfällen upprepat att socialdemokraterna bluffar och ljuger om deras förslag. Men vad vi socialdemokrater gjorde var att beskriva förslagen och konsekvenserna av dessa. De förslag som vi angrep och som gällde slopandet av statsbidragen till färdtjänsten, särskolorna, knatteidrotten osv. finns i svart på vitt i moderaternas egna motioner och programhandlingar. Det vittnar om dålig stil när moderaterna inte står för sina förslag och för det som sagts i olika tal av moderata företrädare. Jag vill bara rekommendera moderaterna att läsa motion 452 med Ulf Adelsohn som första namn, där det är inskrivet att en systemförändring skall genomföras, eller att ta del av det tal som han höll i Karlstad. Också motioner om att statsbidragen till färdtjänst och särskolor skall reduceras eller avvecklas finns, som sagt, som bevis på moderaternas angrepp mot viktiga trygghetsreformer. Det går därför inte att springa ifrån förslagen om en systemförändring och om nedskärningar på det sociala området. Det var ett trist inslag i valrörelsen när moderaterna försökte förneka förslagens existens, eftersom de finns dokumenterade i riksdagens handlingar. Moderaternas stora valförlust måste uppfattas så, att en mycket stor majoritet av det svenska folket säger bestämt nej till deras systemförändring. Men tydligen uppfattar inte moderaterna utslaget på samma sätt. I eftervalsdebatten har det från moderaterna framskymtat att de skall fortsätta att driva förslagen om besparingar. ”Våra förslag till besparingar i valrörelsen var inte dåliga, men kanske var de för detaljerade så att socialdemokraterna kunde föra en hänsynslös kampanj”, sade Adelsohn inför moderaternas partistyrelse enligt ett referat i Svenska Dagbladet den 27 september. ”Vi var för tydliga”, sade man i ett uttalande från moderat håll. Det är tydligen farligt när människorna får reda på sanningen om moderaternas politik. Uttalandet inför moderaternas partistyrelse tolkar vi på det sättet, att moderaterna håller fast vid sina angrepp mot sjukförsäkring, färdtjänst, särskolor, hem för vård, service osv. och vid sina attacker mot den offentliga sektorn. Den moderata systemförändringen ligger tydligen fast. Vi har fått ett klart besked på den punkten. Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera förslag som innebär att man är ute efter att rasera tryggheten för människorna, och därmed kan moderaterna räkna med fortsatt strid om sin politik. Vi kommer också i fortsättningen att sprida information om konsekvenserna av den moderata politiken på det socialpolitiska området och om vad den syftar till. Tryggheten är ett viktigt inslag i det svenska samhället. Dagligen upplever vi dock brister i den sociala servicen, t.ex. inom långvården, och orättvisor inom försäkringssystemet. Det är därför angeläget att vi nu går vidare för att ytterligare förbättra de sociala villkoren. Främst på programmet står återställandet av delpensionen till 65 90, vilket många ser som oerhört viktigt. Kritik har riktats mot de differentierade vårdavgifterna, och dessa kommer också att avskaffas. Även familjepolitiken behöver reformeras. Det krävs alltså ett fortsatt reformarbete för att göra tillvaron tryggare och bättre för människorna.

Herr talman! Mitt län Bohuslän är unikt. Det långsmala landskapet med sin långa kust och örika skärgård har getts beteckningen ”ett område av riksintresse”. Det innebär att området skall vara föremål för ett speciellt skydd och för speciella omsorger. Det skall stå till förfogande för människor från när och fjärran så att de där kan hämta krafter under sin lediga tid och därigenom på ett bättre sätt kan klara arbetslivets påfrestningar. Detta förhållande placerar länet i ett speciellt läge. Där skall landskapet hållas öppet. Där skall människorna kunna vistas vid hav och strand utan inskränkningar. Där skall finnas service så att tusentals och åter tusentals människor inte skall sakna tillgång till vägar, hamnar, sjukvård, renhållning och allt annat som är nödvändigt och som skapar trevnad. Men det behövs också människor — bofasta människor. Ingen kan leva på att arbeta sex eller i bästa fall åtta veckor under den tid turismen pågår i Bohuslän. Inte alla industrier passar in i vår miljö. Det ställs krav på rening. Det skall inte förekomma utsläpp i vare sig luft eller vatten. Det är ont om sådana industrier och sådan sysselsättning som kan ge heltidsarbete och utkomst åt bofast befolkning. Men vi har vad vi kallar våra modernäringar, jordbruk och fiske. Även stenindustrin kan bli en framtidsindustri i Bohuslän. Jordbruket vid kusten och i våra skärgårdar har dubbel betydelse. Det ger inte bara sysselsättning utan håller landskapet öppet och levande och gör det trivsamt inte bara att bo i utan även att vistas i när man vill ha vila och rekreation. Egentligen är det det enda sättet att hålla landskapet öppet. Erfarenheten har visat att AMS-arbete med röjknivar inte klarar det. Jordbruken är ofta små. I dagens läge är det knappast ens tal om familjejordbruk, även om det finns en del sådana. De allra flesta är deltidsjordbruk eller fritidsjordbruk. Men de fyller sin uppgift. Alldeles som i gamla tider behövs fåren på öar och holmar, där det inte får växa igen. Det måste vara en speciell naturvård, och okunnigheten har satt sina spår. Man får inte bränna vrakveden på stränderna. Om den inte behövs som bränsle, så låt den ligga kvar! Låt den samla upp ilandfluten olja. Det är bättre att låta den ruttna på stranden än att bränna den på bål. Då växer det strandråg och blommor. Då slipper vi oljan, som ligger kvar som en kladdig massa tills den har stelnat eller avdunstat. Fisket är betydelsefullt i Bohuslän. Det sysselsätter direkt närmare 1 500 människor och indirekt i service och beredningsindustri kanske 5 000-6 000. Men det intresserar tydligen inte regeringen. Någon har sagt att regeringen betraktar fisket ungefär som vanligt folk betraktar blindtarmen. Den får vara kvar om den bara inte krånglar, annars får den tas bort. Fisket ger lika mycket sysselsättning som ett par Uddevallavarv. Men det tänker man tydligen inte på. Regeringen gjorde stora satsningar när Uddevallavarvet lades ner. Man gjorde stora ansträngningar och satsade mycket pengar för att rädda sysselsättningen. T.o.m. min kommun Tanum fick en släng av sleven — 30 milj.kr. till Tanums strand, som det kallas, för att kunna låta fler få del av Bohusläns skönhet sommartid och bereda arbete för många under några veckor och för några under hela året. Resultatet återstår att se. Jag kan inte rå för att jag har svårt att tro på lönsamhet, men hur det blir får framtiden utvisa. Den urgamla näringen fisket tänkte man emellertid inte på. Att utveckla ett bohuslänskt fiske kunde ha gett god utdelning. Det finns kvoter av fisk att ta upp i Skagerack som vi har behov av i Sverige — fisk som vi nu importerar. Vi har ett handelsunderskott på fisk på över 1 miljard kronor. Men vad gjorde regeringen? Jo, man föreslog riksdagen att ta bort fördelarna med fiskerilånen i stället för att i en situation där många jobb försvinner stärka och bygga ut dem. Riksdagen visste bättre och lät fiskerilånen vara kvar. En investering på 25 milj.kr. i fisket kan ge många jobb. Den räcker till finansieringshjälp till 20-30 fiskebåtar och ger därigenom direkt sysselsättning för 100-150 fiskare. Dessutom ger den flerdubbelt så många arbetstillfällen i land i beredningsoch serviceyrken av olika slag. Det är i flerdubbel bemärkelse klokt att satsa på svenskt fiske, från beredskapssynpunkt och för vår folkförsörjning. Det är bra för vår handelsbalans och för vår miljö. Det skapar trevnad i vår skärgård, och det skapar trygghet för de många oerfarna sjöfarare som om sommaren far omkring på hav och i skärgård. Det är en förnybar resurs fisket utnyttjar. Det producerar nyttig föda och det är ett friskt och härligt yrke. Fiskaryrket har dock förlorat mycket av sin tidigare frihet. Licenser och dispenser har blivit uttryck som tillhör det dagliga livet i lika hög grad som fisktillgång och fiskeväder. Pappersexercisen ökar för varje år. Loggböcker, rapporter och redovisningar hör till de dagliga göromålen. Statens tjänstemän håller ett vakande öga så att inte gränser överskrids och maskmåtten är de rätta. Fartygsinspektörer granskar båtar och utrustning. Man kan ifrågasätta om det är på gott eller ont. Ja, listan kan göras lång och den behöver en översyn. Det skulle gå att minska byråkratin utan att det sker någon skada eller olycka. Havens frihet finns inte längre. Den upphörde när länderna lade ut ekonomiska zoner. Island började och flera följde efter. Sverige gjorde inga större ansträngningar för att bevara havens frihet. Man uppmuntrade i stället dem som ockuperade haven så att de fortsatte. Att tvingas söka tillstånd där man tidigare fritt kunnat färdas och fiska är en besvärlig omställning. Att nästan riskera sin ekonomi och existens om man inte råkar känna till alla bestämmelser gör fisket riskabelt och skapar onödig spänning och oro. Ja, man kan t.o.m. utsättas för beskjutning om man tror sig ha rätt att färdas över ett annat lands vatten. Det är lika kännbart för fria fiskare att förlora rätten att fiska i de hav vi alla ägt gemensamt som det är för andra att frånrövas något annat som alltid varit gemensam egendom. Kanske kan man komma dit en dag att man inte längre vill leva med ofria ockuperade hav. Det är inte säkert, men vi kan ju alltid hoppas.

Herr talman! Det var med stor förväntan jag i eftermiddags såg fram mot Bengt Westerbergs replik på statsministerns anförande om flyktingfrågan och den spirande rasismen. Jag hade mot bakgrund av Bengt Westerbergs agerande i valrörelsen med entydiga fördömanden av Ulf Adelsohns krav på skärpt flyktingpolitik och tendenser till invandrarfientlighet och rasism trott att Bengt Westerberg skulle utnyttja tillfället till att bestämt markera avstånd till det organiserade samarbete som folkpartiet i Malmö inlett med Skånepartiet. Bengt Westerberg tog inte chansen. Han kröp undan. Ingen rakryggad inställning där inte. I hungern efter makten accepterade folkpartiet i Malmö ett grinigt organiserat samarbete, uppenbarligen med Bengt Westerbergs sanktion, med ett parti som vill att Sverige skall anslutas till NATO och att flyktingar som kommer långväga ifrån skall stoppas. Om inte Bengt Westerberg gör en bestämd markering, kan han inte med bevarad trovärdighet längre bära märket ”Rör inte min kompis”. Jag lyssnade också till Karin Söder i kammaren i dag. Karin Söder sade mycket som var bra. Exempelvis så här: ”Varje ansvarsfull politiker måste ta ställning mot de rasistiska tendenser som kommer till ytan.” Och sedan sade Karin Söder att regeringen inte gjort tillräckligt mycket, att inrättandet av en särskild ombudsman för de här frågorna inte var så mycket. Karin Söder får ursäkta, men det låter litet ihåligt så länge som inte Karin Söder och centerledningen tar avstånd från det organiserade samarbete som centern i Malmö har inlett med ett rasistiskt parti. Det parti i Malmö som folkpartiet, centern och moderaterna inlett ett organiserat samarbete med har klara rasistiska inslag i sin politik. Låt mig citera ur dess partiprogram: ”Reguljär invandring bör tillåtas och främjas endast om det gagnar Skåne.” Det går knappast att finna någon annan förklaring till en sådan formulering än att Skånepartiet bara kan acceptera sådana invandrare som Skåne direkt har materiella fördelar av. All invandring på humanitära grunder avvisas. Värre är kanske ändå formuleringarna om de politiska flyktingarna. De skall bara tas emot om de kommer från Skånes grannländer. Övriga flyktingar kan få komma hit först när statsskulden är betald, säger Skånepartiet, det parti som centern och folkpartiet inlett organiserat samarbete med. De som flyr undan förföljelse, tortyr och hot om avrättning i exempelvis Iran, Sydafrika eller Chile skall inte göra sig besvär. Jag har inga andra ord för vad jag tycker om Bengt Westerbergs och Karin Söders tystnad än: Ni borde skämmas. Herr talman! Så till några av de regionalpolitiska problem som Malmöregionen och Malmöhus län i stort brottas med och som jag från början hade tänkt ägna merparten av mitt anförande åt, men som mot bakgrund av det som inträffat i dag kanske kommer litet i skymundan. Malmö och Malmöhus län drabbades hårt av 1970 och det begynnande 1980-talets industrioch sysselsättningskris. Fortfarande tillhör Malmö den grupp av kommuner i landet som är absolut värst utsatt. En sammanslagning av öppet arbetslösa och personer som sysselsätts via arbetsmarknadspolitiken visar att drygt 30 000 personer står utanför den reguljära arbetsmarknaden i Malmöhus län. Det motsvarar nästan 8 96 av länets arbetskraft. För ett år sedan var motsvarande antal resp. andel 4 000 fler resp. 1 procentenhet högre. Malmöhus län svarar fortfarande för en betydligt större andel av de öppet arbetslösa i Sverige än vad som motsvarar länets andel av arbetskraften. Särskilt allvarlig är den höga ungdoms-, kvinnooch långtidsarbetslösheten. Det har länge stått klart att det behövs betydande arbetsmarknadsoch näringspolitiska insatser i Malmöregionen om sysselsättningssituationen skall kunna förbättras, särskilt som det finns klara tendenser på en avmattning av konjunkturen. Kortsiktigt behövs en utbyggnad av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Det gäller beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning och mycket annat. På längre sikt är det naturligtvis de näringspolitiska insatserna som är särskilt betydelsefulla. Jag vill peka på några sådana områden: en vidareutveckling av Kockums varv med verksamheter också utanför det traditionella fartygsbyggandet, exempelvis inom undervattensteknologin, statlig satsning på naturgas, statlig satsning på ny verkstadsindustri, exempelvis inom energiområdet. Malmöregionen är i stort behov av ny verkstadsindustri. Statsmakterna bör göra allt för att underlätta sådana etableringar. Av stor betydelse för Malmöregionen och hela Malmöhus län är också att Öresundsförbindelserna får en snabb lösning. Malmö behöver rejäla och säkra förbindelser med Köpenhamn och kontinenten om det skall vara möjligt att utnyttja de fördelar som Malmö har genom sitt geografiska läge och dess närhet till de stora europeiska marknaderna. Frågan om Öresundsförbindelser är en fråga av riksintresse. Herr talman! Närheten till Nordens största marknad -— Malmö-Köpenhamns-området — och den europeiska marknaden inom räckhåll, universitetet och teknisk högskola samt en bred och rik yrkesskicklighet, är goda förutsättningar som borde kunna tas till vara för att återge Malmöregionen en expansiv karaktär. Det är av nationellt intresse att utvecklingspotentialen i Malmöregionen utnyttjas för den industriella förnyelse som är nödvändig. Regeringen bör med stor kraft driva på frågan om fasta förbindelser över Öresund. Det är av betydelse för utvecklingen i vår region, men också för landet som helhet. Herr talman! Storstadsregionernas problem kommer ofta bort i de regionalpolitiska sammanhangen. Jag har i kammaren tidigare understrukit att all erfarenhet talar för att storstadsområdena spelar en stor roll inte bara för utvecklingen i de egna regionerna, utan för utvecklingen i omlandet. Drabbas storstadsregionerna av tillbakagång drabbar det också omkringliggande regioner. Därför bör också storstadsregionernas situation beaktas i den regionalpolitiska diskussionen. En samordning mellan stat och kommun är nödvändig för att man skall kunna ta till vara möjligheterna att vidareutveckla näringslivet i Malmöregionen och de andra storstadsregionerna.